Herr talman! I valrörelsen 1976 hade kapitalismens kris inte kommit i öppen dag. Debatten på sysselsättningsoch industripolitikens område rörde sig om illusioner långt från verkligheten, förslag som många valarbetare och väljare trodde på. Centerns 400 000 nya jobb kan man naturligtvis i efterhand ironisera över i dag. Men det allvarliga är att en valdebatt kan föras på detta sätt utan verklighetsförankring, fastän den skall ingå i det som kallas demokrati. Valdebatten ute i busken kunde gestalta sig ungefär så här. Centerpartisten säger: Jag har 400 000 nya jobb. Hur många har du? Varje seriöst arbetande politiker, som ville se något samband mellan verklighetens samhälle och löftena, hade naturligtvis inte så många jobb att sätta emot centerpartistens. Nu har centerpartiet i regeringsställning huvudansvaret för att klara ut alla branschkriser, detta efter att ha vunnit valet på en uppenbar illusionspolitik. Men nu räcker inte illusionerna till, och därför har vi inte heller någonting att vänta från den borgerliga regeringen. En annan gångbar valslogan var att de självläkande krafterna skulle fixa vårt samhälle. Kapitalismen skulle alltså om den släpptes fri ordna upp sina egna problem. Men hur är det? När kapitalismen blir sjuk — alltså när profiten minskar — ropar man på statens läkemedel: subventioner. Skattebetalarnas pengar skall rädda företagens vinster i bransch efter bransch. För min del förespråkar jag aktiv dödshjälp åt kapitalismen. Då behövs inga subventioner för att upprätthålla vinster åt kapitalherrarna. Nej, faktum är att borgarna inte har något alternativ än att fortsätta med subventioner till kapitalet och hjälpa till med kapitalismens strukturrationalisering med åtföljande arbetslöshet och utslagning av bygder och regioner. I en av våra basnäringar —- den malmbaserade produktionen — råder nu en mycket allvarlig kris, en kris som kan jämföras med den som tidigare har drabbat skogsnäringen. Under valrörelsen 1976 var vpk det enda parti som på stålindustrins område hade ett alternativ som var något framåtsyftande. Socialdemokraterna körde på och ångade vidare i Stålverk 80-andan, medan borgarna hade en negativ inställning till detta projekt. Båda ståndpunkterna var föga konstruktiva. Det är likadant i dag. Någon framåtsyftande stålpolitik kan inte skönjas vare sig från regeringen eller från det största oppositionspartiet. Den malmbaserade produktionen — främst gruvor och järnverk — befinner sig i kris, därför att den inte har anpassats till ett långsiktigt industriprogram. Både gruvor och järnverk har kört vidare i efterkrigsandan. Investeringar för framtiden har försummats. Vinster har kramats ut till det yttersta. Satsning på ny teknik, nya produkter och ökad förädling har eftersatts, ja, helt försummats. När sedan omvärlden kommer i kapp efter krigets avbräck, står Sverige där med en stålindustri som inte håller måttet. Också gruvindustrin faller i och med att framtiden för stålet ser mycket mörk ut. Vilka konsekvenser drar då storfinansen och statsmakterna? För stor finansen gäller det att rädda kapitalet, för statsmakterna att rädda det som räddas kan av sysselsättningen. Det är en defensiv politik. Därför kommer handelsstålsutredningen och specialstålsutredningen båda med förslag som innebär att tusentals jobb försvinner. Kapitalismens strukturrationaliseringar innebär att man slår ihop företag och koncentrerar produktionen till de bästa produkterna. De mindre lönsamma produkterna får försvinna, eller också drar man ner tillverkningsvolymen, allt för att tillgodogöra sig effektivare produktion och därmed uppnå företagsekonomiska vinster. Konskevenserna blir färre jobb på nästan varje bruksort, samtidigt som det inte blir ett enda nytt jobb i någon form av ersättningsindustri. Dalarnas riksdagsmän var i måndags inbjudna till Smedjebackens valsverk för att höra företagets bekymmer över det nya planerade handelsstålbolaget. Även om företagets önskemål skulle gå igenom så skall sysselsättningen minska. På en direkt fråga svarade direktören att avsaknaden av en verkstadsindustri som kan suga upp dem som vill ha arbete är det stora problemet. Det saknas alltså ersättningsjobb. Detta är sanningen i ett nötskal: strukturrationaliseringar innebär i dag minskade jobb och arbetslöshet för många. Där blev vi också varse den köpslagan som pågår mellan olika järnverk när det gäller att genomföra strukturrationaliseringen. Får inte Smedjebackens valsverk en stor del av armeringsståltillverkningen från andra järnverk så kan man inte investera som man vill, och då är framtiden mycket oviss. Om man får armeringsstålet, blir hundratals människor arbetslösa på annat håll. Är denna politik någonting som statsmakterna kan understödja? Kan strukturrationaliseringar som minskar på arbetstillfällena godkännas? Ja, tyvärr är det så. I detta land är det inte regeringen och riksdagen som är främsta förespråkare för den grundläggande mänskliga rättigheten, nämligen ett jobb. Denna rättighet finns i dag endast på kapitalets villkor. Vid ett närmare studium av handelsstålsutredningen och specialstålsutredningen finner man att en gigantisk centralisering skall genomföras i Bergslagen. Det komiska i den situationen är att det parti som i valrörelsen ropade på decentralisering nu genom industriminister och statsminister får genomföra denna centralisering. Det är som med de 400 000 nya jobben: centern förbiser kapitalismens utvecklingslagar och eftersom centern stöder sig på kapitalismen är partiet också dess fånge. Den kortsiktighet som kännetecknar strukturrationaliseringarna innebär dödsstöten. När frågan ställdes till ledningen för Smedjebackens valsverk om planerna för 1990-talet kom inget svar. Sanningen är den att det inte finns någon planering så långt fram i tiden. Det är med oro man ser att vissa fackföreningar allierar sig med företagsledningarna och försöker rädda vad som räddas kan. Om man på fackligt håll tror att man kan få en stabil och säker produktion med ett lägre antal anställda än nu gör man samma katastrofala miss som centern gör — man förbiser kapitalismens inneboende motsättning: vinst och stabil sysselsättnings nivå är oförenliga. Det är uppenbart att det behövs en planerad ekonomi, om svensk industri och sysselsättning skall räddas. Men då måste man slå in på en ny kurs i stålpolitiken, en kurs som det inte kan förväntas att Åsling, Bohman eller storfinansen tar initiativ till. Den måste tvingas fram, och det är arbetarklassens skaror som är tvungna att göra det. Det finns stämningar för en offensiv industripolitik när det gäller stålet - att koppla bort oket på arbetarnas axlar, nämligen storfinansen, och helt förstatliga både handelsstålet och specialstålet. Ett förstatligande är inte liktydigt med socialism, men att helt förstatliga är det enda som kan rädda jobben. Endast staten kan tvingas att ta samhällsekonomiska hänsyn, rädda full sysselsättning på bruksorterna, satsa på framtidsutveckling med ny teknik och ökad förädling, detta genom att satsa in kapital som i en nära framtid är lönsamt för hela samhället. Därmed är det sagt att delägarskap mellan stat och storfinans inte är någon lösning. Förhandlingarna om AB Svenskt handelsstål har till enda syfte att rädda storfinansens kapital och att staten skall bidra till en strukturomvandling som gör att tusentals jobb försvinner. Inte heller en statlig majoritet i ett sådant bolag, 51-49, löser några problem. Fortfarande är storfinansen med och bromsar och skall ha företagsekonomiska bedömningar för verksamheten. Därför är ett helt förstatligande enda lösningen, och den måste tvingas fram av de breda arbetargrupperna. Det handlingsprogram som nu måste genomföras bör innehålla följande punkter: 1. Ett helt förstatligande av i första hand handelsstålsindustrin och omedelbart därefter specialstålsindustrin, en samordning av dessa båda stålgrenar samt ett helt förstatligande av alla gruvor. 2. Det nya stålbolaget skall behålla nuvarande personalnivå i varje företag och ort. Målsättningen för företaget är att genom förädling och samverkan med verkstadsindustrin öka antalet anställda på varje ort. 3. De fackliga organisationerna tillerkänns vetorätt på centrala områden av företagets verksamhet för att ge arbetarna ett direkt inflytande och kontroll över verksamheten. Vetorätten bör i första hand omfatta investeringar, nedläggningar, inskränkningar i driften, rationaliseringar, personalpolitik och löneformer. Det är ju något som går stick i stäv mot det som Erik Hovhammar här har pläderat för tidigare. 4. Den misskötsel och skada som storfinansen åstadkommit inom gruvoch stålindustrin innebär att de enheterna av stålindustrin skall ingå i ett nytt stålbolag utan kostnad. 5. Staten skall satsa på forskning och utveckling inom stålindustrin genom att göra upp långsiktiga planer för användande av ny teknik och ökad förädling samt genom ett mera nära samarbete med verkstadsindustrin. 6. Kapitalexporten — dvs. exporten av arbetstillfällen till utlandet — stoppas. Dessa resurser sätts i stället in på krisorter. De här sex punkterna är ett alternativ till den nuvarande utvecklingen. Hela arbetarrörelsen bör sätta in sina krafter på att mobilisera alla gruvoch stålarbetare och andra som är berörda av stålkrisen för ett sådant alternativ. Det finns ingen annan väg än att tvinga igenom en ny stålpolitik mot storfinansens och borgarregeringens vilja. Jag upprepar att den måste tvingas igenom. Gruvoch stålarbetare har inget gott att hämta hos herr Åsling och storfinansen. Det är bara ett språk man där begriper — det som arbetarnas samlade kamp talar. Skall vi hindra utarmningen av hela orter och regioner — ja, då måste partiegoismen träda åt sidan och arbetarklassens kamp mot storfinans och borgarpolitik sitta i högsätet.

Herr talman! De ekonomiska besvärligheter som Sverige liksom många andra länder hamnat i har medfört stora svårigheter för samhällsekonomin: inflation, bytesbalansproblem och arbetslöshet. Vad som särskilt oroar är ungdomsarbetslösheten, som tycks bli särskilt svår under den närmaste tiden. Detta har varit ett tema under hela denna långa debatt, vilket man väl förstår i den situation som vi nu befinner oss i. Sysselsättningsproblemen är särskilt markerade i vissa delar av landet, beroende på vilka industribranscher som är framträdande på platsen. För de landsdelar där tekoindustrin svarar för en betydande del av industriproduktionen är läget katastrofartat. Det finns ingen större anledning att söka orsakssammanhang när det gäller tekokrisen eller att leta efter syndabockar i det här läget. Men eftersom socialdemokraterna i olika sammanhang försöker skjuta ifrån sig ansvaret för det rådande ekonomiska läget även inom tekoindustrin torde det ändå vara riktigt att påminna om 1960-talets socialdemokratiska politik i fråga om de då begynnande svårigheterna inom tekobranschen. Vid upprepade tillfällen påtalades i riksdagen från centerhåll att den kraftiga importen av tekovaror från lågprisländerna leder till stora nedläggningar av de svenska tekoföretagen. Vidare var den s.k. upphandlingskungörelsen så utformad, att upphandling av textila produkter i stor utsträckning skedde hos utländska tekoföretag. Jag fick vid upprepade tillfällen svar från den dåvarande socialdemokratiske handelsministern att importbegränsningar strider helt mot socialdemokraternas och regeringens principer. Det var sålunda inga nämnvärda åtgärder som vidtogs, och resultatet är att beskåda den dag som i dag är. Den svenska beklädnadsindustrin har nu minskat i en sådan utsträckning att den praktiskt taget befinner sig under beredskapsnivån. Tekoindustrins krympning för med sig andra allvarliga problem. Företagsnedläggningar och friställningar är de värsta följderna. Tekoindu strin är i stor utsträckning lokaliserad till vissa orter i landet. Härvidlag utgör Sjuhäradsbygden i Älvsborgs län ett speciellt område. Särskilt gäller detta Boråsregionen. Uppsägningar och friställningar är ofta en allvarlig sak för människorna. Det är naturligtvis värst för de människor och de familjer som drabbas av den direkta friställningen. Även kommuner och landsting kommer att få vidkännas ett betydande ekonomiskt avbräck på grund av bl.a. minskningen av skatteintäkterna. Det fordras krafttag för att rädda sysselsättningen inom tekobranschen och skapa förutsättningar för tryggandet av vår självförsörjning. Det är riktigt att den borgerliga regeringen har ägnat mycken möda åt att rädda tekobranschen, och stora ekonomiska satsningar har gjorts. Nya äskanden i form av en proposition har dessutom presenterats riksdagen i dag. Jag kan emellertid, herr talman, inte underlåta att uttala min personliga uppfattning om det föreliggande, av handelsministern signerade, förslaget om åtgärder för att trygga försörjningsberedskapen på tekoområdet. Jag nämnde att den under 1960-talet accelererade importen från lågprisländerna var förödande. Vi kunde inte konkurrera med dessa länders industrier, som hade en låg framställningskostnad i jämförelse med den svenska. Det går inte att komma ifrån det faktum att den stora importen av textila varor utgör huvudorsaken till tekoproblemen även i nuläget. Handelsministern erkänner att så är fallet och förutsätter att en förlängning av multifiberavtalet skall kunna ske, varigenom vi får bättre möjligheter att begränsa den störande lågprisimporten. Detta är ju bra, men enligt min mening fordras det en verkligt genomgripande insats, om man på lång sikt skall kunna klara tekokrisen. Det är intressant att konstatera att Beklädnadsarbetarförbundets ordförande i dessa dagar krävt en importbegränsning. Hans uttalande nu går sålunda stick i stäv mot den socialdemokratiska regeringens politik på sin tid. Jag är övertygad om att avtalet med Gatt skulle kunna utformas på ett sådant sätt att den nödvändiga importbegränsningen kan genomföras. Produktionen av bomullsgarn i Sverige har under de senaste åren upprätthållits av fem bomullsföretag. Huvuddelen av produktionen sker inom den nämnda Sjuhäradsregionen. Ett av dessa företag, Rydboholms AB, har enligt ett förslag till avtal med staten föreslagits upphöra med såväl spinnerisom vävnadsverksamhet. Detta skulle innebära att något över 130 anställda skulle behöva sägas upp till 1978 års slut. Enligt den föreliggande utredningen skulle företaget upphöra med verksamheten redan vid detta års slut, alltså vid årsskiftet 1977-1978. Handelsministern har förlängt ikraftträdandet ett år. Det är i och för sig en liten förbättring, men det enda riktiga vore att Rydboholms spinneri och väveri bereddes möjlighet att fortsätta sin verksamhet även i framtiden, inte minst med tanke på det svåra sysselsättningsläge som regionen befinner sig i. Jag vågar faktiskt uttrycka den uppfattningen att det är oresonligt att överföra denna tillverkning till företag i regioner, som har bättre sysselsättningsförhållanden än vad Boråsregionen har. Nog om denna detalj just nu. Jag vill bara förutskicka att det kan komma att finnas anledning att återkomma i detta ärende när propositionen skall behandlas här i riksdagen. Jag har tagit upp detta exempel för att åskådliggöra vikten av ett riktigt handläggande av frågor som berör sysselsättningsproblemen och människornas rätt till arbete. Man får inte gynna en bygd framför en annan. Om det förslag som jag har rekapitulerat på grund av vissa omständigheter, som inte nu skall beröras, kan ändras, förutsätter jag ändock att regeringen medverkar till annan sysselsättning för de människor som det här gäller. Herr talman! Jag har tagit upp detta problem i P län inte bara därför att det berör en bygd i vårt land som är särskilt illa utsatt, utan också därför att det ger exempel på allvaret i denna kris inom tekoindustrin. Inom den aktuella fabriksnedläggningen kommer inte bara de 130 som direkt friställs att beröras utan också deras familjer. Det gäller alltså bortåt 300 människor. Nu är det inte bara negativa utsikter inom tekoområdet.

Därför vädjar jag till regeringen, att noga överväga möjligheterna att skapa en räddningsplanka för denna bygd och för människorna som är berörda.
Herr talman! För tio år sedan gick Sverige över till högertrafik. Det gick bra. För ett år sedan styrde Sverige över mot högerpolitik. Det har däremot inte gått bra. För högertrafiken fanns det inte majoritet i folket, medan den högerinriktade politik som nu förs av landets regering blivit möjlig genom resultat av val. Ändå står det klart att svenskarna nu vill ha högertrafiken kvar medan de flesta önskar högerpolitiken all världens väg. Orsaken till det motsägelsefulla förhållandet är naturligtvis att beträffande högertrafiken har inte farhågorna besannats men förväntningarna infriats. Med högerpolitiken är det tvärtom. Förväntningarna har inte infriats men farhågorna besannats. Det sistnämnda framgick verkligen med all önskvärd tydlighet av en utvärdering som radions Morgoneko gjorde för ett par veckor sedan. I programinslaget anmäldes att ”regeringsdeklarationen fyller ett år i dag. Den 8 oktober förra året var det som Thorbjörn Fälldin äntrade talarstolen i riksdagen i egenskap av statsminister för första gången. Han presenterade den borgerliga regeringens deklaration. Han drog upp riktlinjerna och gav löften. Vad har hänt sedan då? Har löftena hållits?” frågade programledaren och citerade: ”Med fasthet och ansvar skall vi föra en politik i hela folkets intresse. Därvid skall vi söka nå ett så brett samförstånd som möjligt.” Det var några av de inledande orden i regeringsförklaringen, som den nya regeringen alltså lade fram för precis ett år sedan. ”Redan här finner man att en bister ekonomisk verklighet sorterar bort åtskilligt av det som regeringspartierna gick ut med i valrörelsen”, kunde programledaren konstatera. ”Kompromissandet på de punkter där partierna var oeniga har också satt sina spår. I kärnkraftsfrågan nådde Fälldin "inte ända fram”, som han sade. Barsebäck II fick laddas och får troligen också fortsätta. Men kärnkraften har hela tiden varit en plåga för den nya regeringen. Mycket beroende på de löften som Fälldin gav i valrörelsen. Så här kunde det låta:” Thorbjörn Fälldins röst tonade fram: ”Ja, det är helt klart att vid utgången av den period för energipolitiken som vi har diskuterat, alltså 1985, att det då inte skall användas någon kärnkraft i Sverige med vår modell. Det här, det kan ske tidigare också med en successiv avveckling av de fem reaktorer som är i drift.” ”Senast 1985 skall alltså all kärnkraft vara avvecklad?” säger reportern i frågande ton. ”Ja”, svarar Fälldin. ”Är det ett löfte på en eventuell ny regerings vägnar, detta att senast 85 ska kärnkraften vara helt .

Herr talman! Den hittillsvarande debatten ger anledning att lägga fast något av en bottenplatta för det tillstånd som rådde i vårt land när den borgerliga regeringen trädde till. Jag citerar ett uttalande av socialdemokraterna från den 6 oktober 1976: ”Vårt land kännetecknas av hög sysselsättning, effektiv produktion, stora investeringar, sunda statsfinanser och en i internationell jämförelse måttlig prisstegringstakt. Den svenska ekonomin är stark.” Denna beskrivning av den ekonomiska verkligheten var falsk. Den internationella konjunkturen nådde sin botten under första halvåret 1975. Uppgången spred sig sedan under andra halvåret 1975, och tillväxttakten i produktionsuppgången var till att börja med ganska snabb. De snabba produktionsökningarna bestod emellertid endast något kvartal in på 1976, då en period av mycket långsam konjunkturuppgång inleddes. I Sverige minskade 1975 industriproduktionen under inverkan av den internationella lågkonjunkturen, men vände uppåt när den internationella uppgången nådde vårt land under första halvåret 1976. Under andra halvåret 1976 minskade emellertid åter produktionen i Sverige, medan övriga industriländers produktion steg i långsammare takt eller planade ut. Slutresultatet 1976 blev för Sveriges del en minskning av industriproduktionen jämfört med 1975. Om man ser till volymen minskade den svenska exporten med ungefär 12 96 år 1975 jämfört med 1974. Ökningen under den lilla uppgången 1976 torde ha stannat vid ungefär 3,5 926, och förlusten från 1975 kunde alltså inte alls återhämtas. Under både 1975 och 1976 gjorde alltså Sverige kraftiga marknadsandelsförluster, som uppgick till i runda tal 8 26 varje år. Under 1976 stannade vår bruttonationalproduktökning vid 1,5 26, medan den privata konsumtionen ökade med över 4 96 och den offentliga med nära 3 926. Gapet mellan den ringa BNP-ökningen och konsumtionen fylldes igen av minskade totala investeringar, framför allt på bostadssidan och genom att importen ökade snabbare än exporten. Handelsbalansen gav ett underskott på ca 2 miljarder redan 1975, vilket nästan fördubblades 1976 på grund av att Sverige inte hängde med ens i den långsamma konjunkturuppgången med ökad produktion och, som jag sade, att konsumtionen, såväl privat som offentlig, fylldes ut med import och minskade investeringar. Sysselsättningen kunde år 1976 hållas uppe främst på grund av att den offentliga sektorn ökade snabbt men också på grund av att företagen uppmanades och valde att hålla kvar arbetskraft under lågkonjunkturen. Situationen under 1976 var emellertid mycket allvarlig trots en statistiskt sett låg arbetslöshet. Trots en relativt kraftig minskning av industrisysselsättningen under året arbetade en stor del av industrin med för mycket personal i förhållande till produktion och avsättningsmöjligheter. Under andra halvåret minskade i stället produktionen och försäljningen, och därmed blev sysselsättningsläget akut under 1977. Regeringen har i år mött denna sysselsättningskris med kraftiga arbetsmarknadspolitiska insatser — men den har alltså sin grund i en ekonomisk politik som fördes under åren dessförinnan. Jag tror att socialdemokraterna, förutom att de felbedömde när och hur starkt den väntade högkonjunkturen skulle slå igenom — det gjorde vi kanske litet till mans — också missbedömde det svenska näringslivets stryktålighet och möjligheter att hävda sig i största allmänhet på en hårdnande exportmarknad. Det svenska näringslivets produktivitet ökade under hela förra delen av 1970-talet, dvs. även under lågkonjunkturen 1971 och 1972. Att produktiviteten började minska 1975 var alltså något mycket ovanligt, som borde stämt till eftertanke. Produktivitetsnedgången beror på för små investeringsoch rationaliseringsinsatser och på minskat kapacitetsutnyttjande till följd av trög försäljning. Denna tröghet att exportera och sälja varor utomlands 1975 och 1976 beror på att företagen i förhållande till konkurrenterna tvingades ta ut alltför höga priser för att täcka de höga lönerna i Sverige — och också de höga kostnaderna. Statistiken ger stöd för detta påstående. Lönekostnaderna per producerad enhet 1975 och 1976 steg 8 26 resp. 10 926 snabbare än i konkurrentländerna i genomsnitt. Löneutvecklingen i Sverige borde då rimligen betyda att de svenska exportföretagen var tvungna att höja sina priser snabbare än företagen i konkurrentländerna. Så skedde också. Det s.k. relativa exportpriset steg med ca 11 96 år 1975 och 3 26 år 1976, alltså inte fullt ut lika mycket som lönekostnadsökningen per producerad enhet. Enligt andra uppgifter steg det relativa exportpriset för dessa båda år med endast 10 26 — det beror på hur man räknar. Men under alla förhållanden var det endast genom att tära på investeringsresurserna och minska utdelningarna som företagen kunde balansera sina resultat, och som bekant har inte detta gått för många. Strukturoch kostnadsproblemen i vårt näringsliv var därför allvarligt oroande när den borgerliga regeringen trädde till. Viktiga delar av vår företagsamhet befann sig i ett krisläge. De strukturförändringar som borde ha vidtagits tidigare har nu mognat ut i bransch efter bransch. Det viktiga i dag är inte att föra en som jag tycker relativt meningslös diskussion om vem som bär skulden till dessa förhållanden. Med demonstrationspolitik eller önsketänkande kommer vi inte till rätta med dessa svårigheter. Vi bör vara överens om att Sverige måste återvinna sin balans gentemot omvärlden. En av de svårigheter som presenterar sig för oss i detta läge gäller hur tidsförhållandena ser ut. Hur kommer konjunkturen att utveckla sig? Hur lång tid har vi på oss för att genomföra de nödvändiga strukturomvandlingarna? Vilken forskning och teknisk utveckling skall vi satsa hårt på för att komma i kapp? Vi löser inga problem genom att av begränsade resurser kortsiktigt betala stora belopp till industripolitiska insatser som bevarar en industristruktur som inte kan fortleva eller satsa miljardbelopp på arbetsmarknadspolitiska insatser som ges en utformning som förhindrar eller försvårar en nödvändig rörlighet på arbetsmarknaden. I vårt land har vi satt upp höga mål för samhällsutvecklingen. Vi vill skapa trygghet för människorna i snart sagt varje avseende — trygghet för arbete, hälsa, utkomst och levnadsbetingelser. Vi vill dessutom skapa så mycket resurser att vi kan dela med oss av dem till u-länderna. Men det förutsätter en industri och ett näringsliv som kan skapa det överskott vårt välstånd bygger på. Det förutsätter också en offentlig sektor som effektivt kan utnyttja de alltid begränsade ekonomiska resurser som ställs till förfogande för gemensamma behov. Vårt samhälle står nu inför stora svårigheter. De produkter vilkas konkurrenskraft på en internationell marknad utgjort grunden för vårt välstånd besitter inte längre några unika kvaliteter, och de jämfört med konkurrerande produkter från andra länder höga priserna kan därför inte längre motiveras. Orsaken till det låter sig inte beskrivas så enkelt, och några enkla lösningar finns inte heller. Här är inte platsen att göra den fullständiga analysen. Men vi vet att den svenska industrin behöver nya produkter, nya processer, metoder och system som ersättning för dem som inte längre klarar den internationella konkurrensen. Det förutsätter i sin tur ett medvetet forskningsoch utvecklingsarbete mot bestämda mål. Men mot vilka mål? Det är på sikt mest betydelsefullt att vända vinden för den tekniska forskningen och utvecklingen. Forskning och utveckling har under de senaste åren inte på det sätt som varit behövligt bidragit till industriell förnyelse och ny produktutveckling. Nyföretagande och innovationstakt har minskat. Det rör sig här, i vart fall när det gäller de tunga industrigrenarna, om satsningar av en sådan storleksordning, att det nödvändiga kapitalet inte på länge kan tas ur näringslivet ensamt. Betydande statliga insatser måste komma till stånd hand i hand med industrin. Om vi vill vara med krävs därför insatser som inte genast ställer oss vid sidan om. Det gäller mångmiljardbelopp för de närmaste åren. Inte främst för att stödja vår sysselsättning nu, även om det också är väsentligt, utan för att utveckla våra företag och vår teknologi och därmed bevara och öka sysselsättningen i framtiden. De resurser som frigörs måste investeras i utveckling och inte i åtaganden om nya löpande utbetalningar eller resultera i ökad vinstframtagning. Vad man främst efterlyser är en medveten strategi av det svenska näringslivet för det svenska näringslivet, en strategi som utvecklas i samverkan med samhället i övrigt — en strategi som medvetet utnyttjar våra fördelar och arbetar bort våra svagheter. Det svenska samhället har utvecklats på billiga, rika inhemska råvaror, billig energi men framför allt en välutbildad arbetskraft. Det har varit våra konkurrensfördelar. I dag har vi en väsentlig konkurrensfördel kvar: vår välutbildade arbetskraft. Vi har tidigare visat stor förmåga att ta fram ny teknik, att genomföra stora projekt och hantera stora system. Vi har ett upparbetat kunskapskapital, som vi måste vara ytterligt aktsamma om. Nu måste vi mer medvetet och i högre grad än hittills utnyttja vad som är vår styrka: den välutbildade arbetskraften och vårt kunskapskapital. Vi måste avlägsna oss från energioch kapitalintensiv råvaruframställning och från standardvaruproduktion. Det visar situationen inom våra krisbranscher. Nu bör vi medvetet satsa på en kunskapsintensiv produktion. En produktion som i större utsträckning tar i anspråk vårt kunskapskapital innebär stora fördelar. Det kan till skillnad från en råvaruoch realkapitalintensiv tillverkning ske även i liten skala. Tillverkningen kan lättare delas i steg. Lokaliseringen behöver inte ske till energieller råvaruförekomster. En kunskapsintensiv produktion ger oss också större möjlighet att tillgodose kraven på arbetstillfällen där vi vill bo i stället för omvänt. Den yttre miljön kan bättre bevaras. På de offentliga sektorerna ökar kostnaderna för vår gemensamma service, för hälsovård, kommunikationer osv. i en takt som gör det svårt att klara ens redan fattade beslut och underhålla gjorda investeringar, än mindre skapa utrymme för nya åtaganden. Genom ett kraftigt ökat utnyttjande av ny teknik kan vi pressa ned kostnaderna för den offentliga sektorn och skapa utrymme för ytterligare reformer. När det gäller att leta efter nya resurser torde den tidpunkt ha kommit då Sverige behöver köpa teknik utifrån. Som liten nation kan vi inte räkna med att vara helt självförsörjande på det tekniska området. En stimulans till egen teknisk utveckling bör alltså kompletteras med import av teknik från andra länder och ett samarbete. För att en sådan process skall börja behövs också utvecklingsstöd dels till de organisationer som kan främja teknisk utveckling, dels till den svenska företagsamheten. För att i framtiden skapa styrka i näringslivet bör en rad olika åtgärder övervägas. De måste alla sikta till att leta efter nya resurser och bättre utnyttja de resurser vi har. Våra befintliga resurser måste förvaltas på ett mera effektivt sätt. Jag har redan varit inne på att man måste göra en smärtsam avvägning mellan det man lägger ut på att bibehålla sysselsättningen i branscher som inte har en framtid och de satsningar man skall göra på våra livskraftiga näringar. Vi måste avsätta mer resurser för forskning och produktutveckling. Vi har en god basteknologi i Sverige. Den måste inte bara underhållas utan den måste utvecklas och den måste utvecklas med kraft. Sverige måste — liksom många andra länder redan gjort — hitta finansieringsformer som uppmuntrar företagen till att öka sitt risktagande genom att utveckla sin teknik. Det är bl.a. på denna punkt som vi i Sverige skall kunna mobilisera resurser. Låt mig som hastigast belysa de här tankarna mot bakgrund av problemen i mitt eget hemlän, Kopparbergs län. Behovet av industriell förnyelse i Dalarna är stort. Många företag saknar egna produkter, de är beroende av legoarbeten, som utförs åt ett eller ett par storbolag i länet. Näringslivsbasen är i många orter ytterst ensidig. När de stora bolagen drabbas av lågkonjunktur, slår det också hårt mot de mindre företagen. De senare skulle klara sig betydligt bättre om de hade egna produkter att stödja sin verksamhet på. Länsstyrelsen i Dalarna vill nu starta försöksverksamhet med ett utvecklingsbolag. Kostnaderna är relativt ringa, 25 milj.kr. för fem år. Syftet är att på sikt ge länet ett näringsliv som spänner över större områden och en industri som inte är beroende helt ensidigt av de stora bolagen. Det är tänkt att utvecklingsbolaget skall kunna köpa upp, stödja och starta företag som kommer med nya produkter och idéer. Det nya utvecklingsbolaget skall kunna hjälpa till att förverkliga de idéer till nya produkter som finns inom länet. Det är, som känt, mycket kostsamt att få fram en ny produkt på marknaden. Utvecklingsbolaget skall kunna köpa upp, stödja och starta företag som man tror har en framtid. Många viktiga arbetsuppgifter förestår för ett sådant bolag: att samla in och utvärdera produktidéer, organisera produktion och marknadsföra, följa upp projekt och hjälpa till med finansiering. Tanken är att bolaget på sikt skall bli självförsörjande. När de företag som köpts upp eller startats har stabiliserat sig, skall utvecklingsbolaget sälja dem och på så sätt få pengar till andra projekt. Som en grundplåt behövs, som jag sade, ungefär 25 milj.kr. Dessutom vill länsstyrelsen ha ytterligare 3-4 miljoner för att bolaget skall kunna anlita experthjälp. Länsstyrelsen förutsätter att utvecklingsbolaget får ett nära samarbete med STU och framför allt med företagarföreningen. För egen del vill jag gärna säga att jag tycker att länsstyrelsens initiativ är både okonventionellt och intressant och om bolaget kommer till stånd bör det kunna utgöra ett incitament till förändring av länets delvis mycket ensidiga företagsstruktur och styra in på en mer mångsidig och mindre konjunkturkänslig grund för sysselsättningstrygghet. Det hindrar inte att inom överskådlig tid är stålindustrin ett av länets mest akuta krisområden. Stålverkens lönsamhet har försämrats undan för undan i flera år. Inte ens högkonjunkturåret 1974 framstår i ett längre perspektiv som särskilt lönsamt. Till detta kommer att importkonkurrensen har blivit hårdare. Skall man kunna förbättra konkurrensläget för stålet måste kostnaderna skäras ner, eftersom efterfrågan och priser inte kan påverkas i någon större utsträckning. Hur detta skall gå till har nu stålutredningarna lagt fram förslag om. Det har inte varit någon hemlighet vare sig för företagen, de anställda, kommunerna, riksdagen eller regeringen att de här utredningarna skulle komma att föreslå ganska drastiska åtgärder. Med hänsyn härtill är de konsekvenser från sysselsättningssynpunkt för ett flertal orter i Dalarna som skulle bli följden om man enbart och ensidigt följde stålutredningarnas förslag inte acceptabla. Särskilt viktigt är att man uppmärksammar kopplingen mellan den malmbaserade metallurgin i Domnarvet och gruvnäringen i Dalarna och likaså Smedjebackens valsverks behov av att få tillgång till den svenska marknaden på armeringsstål och stångstål. Herr talman! Sysselsättning och ekonomisk utveckling måste tryggas genom ett intimt samarbete mellan näringsliv och samhälle. Vilja till samförstånd, engagemang och konstruktiva idéer måste till för att man skall kunna lösa problemen inom näringslivet. Moderata samlingspartiet sluter helhjärtat upp för sådana strävanden och slår därmed vakt om den svenska ekonomiska modellen, som i sig också bär med sig den frihet och dynamik i samhällsutvecklingen som vi inte vill undvara.

Herr talman! Justitieutskottets nye ordförande Bertil Lidgard efterlyste tidigare i denna debatt en ny kriminalpolitisk diskussion. På den punkten är jag beredd att instämma med honom. Men det är verkligen min förhoppning att de initiativ som planeras i justitiedepartementet bygger på en bättre och bredare analys än de synpunkter som herr Lidgard framförde. Det räcker inte att ange statistik över brottsbalksbrotten — problemet har flera dimensioner, som måste föras in i den kriminalpolitiska debatten. Från vårt håll har tidigare i flera anföranden berörts ungdomsarbetslösheten. I forskningsrapporter och massmedia påpekas allt oftare att ungdomsarbetslösheten leder till ökad kriminalitet. Om man bortser från de grova ekonomiska brotten är det just i de yngre årgångarna som frekvensen av kriminalitet är störst, nämligen mellan 14 år och upp till 30-årsåldern. Kriminologen Leif Lemke har följt förhållandena i Malmö. Under 10-15 år har Malmö haft en brottsutveckling som varit avsevärt högre än i Stockholm och Göteborg. Mellan 1970 och 1971 ökade ungdomsarbetslösheten i Malmöregionen från 200 till 1 100 personer, för att ett år senare vara uppe i 2.000. Malmö låg då nästan högst i landet; ungdomsarbets lösheten var där fyra gånger så stor som i Stockholm. Under dessa två år exploderade kriminaliteten, och det var framför allt bostadsinbrotten och tillgreppsbrotten som ökade i antal. Leif Lemke gör direkta jämförelser och säger att det finns ett samband mellan ungdomsarbetslöshet och ökad kriminalitet. Det fungerar inte så att ungdomarna går direkt ut och gör inbrott när de inte har något arbete. Men risken för narkotikamissbruk är mycket stor, och eftersom narkotika är dyrt tvingas narkomanerna till brottslighet av den här typen. Siffrorna är inte något fullständigt bevis, säger han, men sambandet är mycket klart. Jag tror att detta är någonting som vi även måste ta med i bilden när vi ser på statistiken över begångna brott. Jag tror också att vi inom kort kommer att få en mycket livlig kriminalpolitisk debatt som rör många fält. Mycket snart kommer nämligen den utredning som behandlar fångvårdspersonalens, vaktarnas och vårdarnas, kommande uppgifter. Det skall sättas i relation till de utredningar på detta område som redan avgivit sina betänkanden, utredningarna om övervakningsnämndernas och de centrala nämndernas uppgifter.

Det kräver måhända en lagändring — i varje fall ändring av författningsregler — men det pekar delvis framåt. Vidare har häktesutredningen just avlämnat sitt betänkande, och ungdomsfängelseutredningen kommer med sitt betänkande omkring jul. Allt detta kommer att ge anledning till en mångfasetterad debatt kring dessa problem. Det är min stora förhoppning att man inte heller glömmer bort de problem som överbeläggningarna på våra anstalter f. n. för med sig.

Till bilden hör också att brottsförebyggande rådet inom kort kommer att lägga fram förslag om ett nytt påföljdssystem. Vi vet inte vad det förslaget går ut på, men vi inom justitieutskottet ser med mycket stort intresse fram mot rapporten från brottsförebyggande rådet. Kriminalpolitiken är en av våra huvuduppgifter, och det är en bild av påföljdssystemet som har intresserat oss speciellt på senare tid.

Det gäller vad vi här i vår debatt kallar samhällstjänst. Vårt utskott har varit både på Nya Zeeland och i Australien för att studera hur denna samhällstjänst har utformats. Det kan gälla att man under ett veckoslut kommer in till ett hem eller en institution och sedan går ut och gör en del arbeten som en styrelse, i vilken även fackföreningsrepresentanter ingår, har godkänt och accepterat. Man kan också direkt från hemmet gå ut och göra uppröjningsarbeten i hamnar och bostadsområden, också då i samråd med den fackliga rörelsen. Vi fann det hela oerhört intressant. Vi talade med upphovsmannen, vi diskuterade med de parlamentariker som hade varit med och fattat det här beslutet. Vi studerade hur samhällstjänsten fungerade. Och vi fann att den i varje fall i det samhälle som finns i Australien och på Nya Zeeland tycks fungera alldeles utomordentligt. Vi är inte helt säkra på att den går att kopiera i vårt svenska samhälle — vi tror att vår fackliga rörelse är annorlunda utformad och att vårt påföljdssystem kanske är något annorlunda. Men tanken på denna samhällstjänst som ett alternativ till fängelse är i varje fall oerhört intressant och kommer väl att fortsätta att dominera den kriminalpolitiska debatten liksom ungdomsfängelseutredningens fortsatta arbete när den har avlämnat sitt betänkande. Detta är också en av de pusselbitar som ingår i en kommande kriminalpolitisk debatt som, det är min förhoppning, blir mycket djupare och mer mångfasetterad och vidare spridd än enbart en uppräkning av antalet ökande brottsbalksbrott.

Herr talman! Den kommunala självstyrelsen måste ständigt vara en levande verklighet. Den får inte förfuskas till innehållslösa formalia. Självstyrelseprincipen måste erövras och ständigt utvecklas av varje generation. De senaste årens utredningar och diskussioner om en fördjupad demokrati på lokaloch regionalplanet måste nu omsättas i den praktiska verkligheten. Behovet av att på detta område utveckla demokratin är helt uppenbart. Förväntningarna på en skyndsam reformering är också betydande ute i landet. Självstyrelseprincipen måste vara den övergripande ledstjärnan för demokratins utveckling och fördjupning. Länsstyrelsernas planeringsoch regionalpoltiska uppgifter måste i sin helhet överföras till landstingen. Här behövs fortsättningsvis verkligen inte ett orationellt dubbelarbete, med drag av statlig förmyndarmentalitet. Vad som krävs är en fungerande regional självstyrelse, där huvudansvaret helt vilar på de folkvalda landstingen. Att styrelseledamöterna i länsstyrelserna fr.o.m. i år i sin helhet, utom ordföranden som är landshövdingen, utses av landstingen är ett viktigt steg i rätt riktning. Men detta får å andra sidan inte tas till intäkt för att inte fullfölja planerna på en verklig länsdemokrati. Samhällsplaneringen måste i sin helhet vara folkligt förankrad i en demokratiskt uppbyggd beslutsprocess. För den övergripande riksplaneringen svarar riksdagen. Lika naturligt borde det vara att länsplaneringen är en landstingsuppgift och inte en angelägenhet för en regional statlig myndighet som länsstyrelsen. För den lokala planeringen svarar kommunerna. Direktvalda lokala kommundelsråd i olika delar av en kommun är av största betydelse, både för beredning av lokala frågor och för förvaltning av den lokala verksamheten inom givna ramar som beslutas av kommunen. Detta tillsammans med utnyttjande av folkomröstningsinstitutet i kommunal regi förstärker självstyrelseprincipen på det lokala planet. Den kommunala självstyrelsen är inte bara en fråga om demokrati, utan är också en viktig del i kombination med ekonomiplaneringen. Den fria beskattningsrätten har ett ganska begränsat värde när den kommunala verksamheten till mycket stora delar styrs av statliga beslut eller direktiv. Här måste den grundläggande principen vara att beslutanderätt också innebär betalningsansvar. Detta måste bli en naturlig konsekvens av självstyrelseprincipen i de tre nivåerna i vår demokratiska beslutsprocess. Att den nuvarande regeringen tycks ha viss förståelse för dessa synpunkter är tillfredsställande. Nog är det ganska ohållbart i längden att riksdagen även försöker att svara för reformarbetet lokalt och regionalt, samtidigt som kommuner och landsting själva får klara finansieringen. Ibland sker detta med ett alltför kortsiktigt lockande ”stimulansstatsbidrag” under en begränsad introduktionsperiod. Den fria kommunala beskattningsrätten får inte bli ett självändamål, utan måste sättas in som en del i den totala skatteproblematiken. Vi har nu en formell kommunal beskattningsrätt, men reellt är handlingsmöjligheterna mycket begränsade, som tidigare har påpekats. Kostnadsutvecklingen för kommuner och landsting är så expansiv, att årliga skattehöjningar på femtio öre till en krona för vardera kommun och landsting inte är onormalt. Detta är på sikt en orimlig utveckling, samtidigt som utrymme saknas för nya reformer eller åtaganden, om inte betydande delar av den nuvarande verksamheten kan skalas bort. Samtidigt ställer medborgarna och staten i skön förening ökade krav på service från kommun och landsting. För att komma till rätta med kommunalskattehöjningarna har frivilliga skattetak etablerats med pompa och ståt men tyvärr med föga resultat, eftersom nödvändig kostnadstäckning måste ske. Ett obligatoriskt skattetak blir sannolikt i den praktiska tillämpningen ett alltför statiskt och något klumpigt instrument för att vara en effektiv, framkomlig väg. Ett annat, mer intressant alternativ bör vara en enhetsskatt för kommun, landsting och stat, som i sin helhet beslutas av riksdagen. Fördelningen av enhetsskatten genom statliga projektanslag, som ibland har aktualiserats, skulle förmodligen bli både krånglig och godtycklig. Därför krävs i alternativet enhetsskatt en generell fördelningsprincip med ett visst krontal, som årligen beslutas, per skattekrona med 100-procentig skattekraft för resp. kommun och landsting. Dessutom bör åldersstruktur och geografisk belägenhet vägas in i fördelningssystemet. Ur medborgarnas synpunkt är den totala skattesatsen av största intresse och inte den inbördes fördelningen av skatteuttaget på de olika beslutsnivåerna. Då kan också statsmakten genom riksdagen göra den nödvändiga samordningen av skattepolitiken. Enligt självstyrelseprincipen svarar sedan kommuner och landsting var för sig helt för sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som skatteutfallet ger tillsammans med övriga finansieringsmöjligheter på resp. områden. En levande kommunal självstyrelse är grundläggande för människors delaktighet i samhällsbyggandet lokalt och regionalt. Det är samhällets uppgift att skapa de verkliga förutsättningarna för närdemokrati och samhällsgemenskap.

Herr talman! Till de brännande frågor som står långt framme på regeringsprogrammen i de flesta länder hör genomförandet av en aktiv och framåtsyftande energioch näringspolitik. Under näringsutskottets studieresa i Canada och USA kunde man konstatera, att i dessa länder verkar starka krafter för att klara energiförsörjningen. Det är klart att de har ett försprång på en rad olika områden. Det hitintills genomförda rymdprogrammet är bl.a. ett exempel på USA:s tekniska och vetenskapliga resurser, samordnade genom en organisatorisk ansträngning av imponerande mått. De båda länderna satsar i dag enorma resurser för att om möjligt säkra energiförsörjningen i nuet och för framtiden. Samtidigt ökas insikten exempelvis i Canada om att landets energiresurser, främst olja och naturgas, ej räcker för självförsörjningen, även om efterfrågeökningen kommer att dämpas avsevärt. Därför söker man nu minska landets sårbarhet för prisändringar och avspärrningar av utländsk utförsel. Målsättningen är att de kanadensiska energitillgångarna skall användas med hänsyn tagen till långsiktiga sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Det är också uppenbart, att det f. n. händer mycket på den alternativa energins område i USA just nu. Där experimenteras bl.a. med vindoch solenergi, nya bränslen för bilen och nya möjligheter att utnyttja gamla energikällor bättre. Utskottets ledamöter hade även tillfälle att i det ökenliknande landskapet utanför Sandia-laboratorierna i New Mexico se flera intressanta objekt, t.ex. solanläggningar och vindaggregat. Lars Örtengren — teknisk-vetenskaplig attaché i Washington — har säkert rätt, när han i ett föredrag i mars i år under rubriken ”Amerikansk energihushållning — problem och möjligheter” säger: ”Alla de energialternativ som vi kan se i närperspektivet har sina miljöoch riskproblem. En del av dessa är dåligt kända eller svåra att förutsäga. I USA är man, bl.a. mot denna bakgrund, böjd att inte lita till ett enda energiprodukt alternativ utan i stället fördela riskerna.

Herr talman! Ingen här i dag kan förneka att Sveriges nuvarande näringsoch sysselsättningspolitiska situation är den svåraste sedan 1930 talet. Gång på gång blir vi påminda om hur besvärligt läget är för anställda och för företag inom utsatta branscher. Inte minst mot denna bakgrund har det svenska folket rätt att kräva av den borgerliga regeringen att den ger besked om den fortsatta energipolitiken. De anställda, företag och kommuner har rätt att kräva besked om hur elkraft till framtidens samhälle skall kunna garanteras. Det är beklagligt att regeringens taktiska turer har skapat osäkerhet på det energipolitiska området. Det är också en uppfattning, som delas av ledarskribenter i den borgerliga pressen.

De interna striderna inom det borgerliga blocket har i dag skapat en stor ovisshet hos de anställda och företagen i näringslivet. Det gäller alldeles särskilt anställda och företag inom energiområdet. Vi vet att inom ramen för en ansvarsfull energioch näringspolitik är alunskiffern en nationell tillgång som kan få stor betydelse för den svenska råvaruförsörjningen. I det här sammanhanget vill jag gärna erinra om att personalen vid Ranstadsverket under en lång följd av år lagt ner ett fantastiskt arbete inom forskningsoch utvecklingsverksamheten beträffande alunskiffern i denna anläggning. Som alla känner till har LKAB i maj i år hos regeringen anhållit om tillstånd att få bedriva verksamhet vid Ranstadsverket omfattande en brytning av en miljon ton alunskiffer om året, kombinerat med en forskningsoch utvecklingsverksamhet — Mineralprojektet Ranstad. I första hand syftar projektet till att inom en tioårsperiod söka utveckla en industriell fullutvinningsprocess. Man räknar här med att ur skiffern kunna producera aluminiumprodukter, gödselvaror, lagringsmetaller och energiråvaror. I sina remissvar har också Svenska gruvindustriarbetareförbundet, Industriförbundet och industriverket slagit fast att alunskiffrarna är en av vårt lands största och mest outnyttjade naturresurser. Myndigheter som har att bevaka miljövårdsintressena anser inte att projektets påverkan blir sådan att det inte kan godkännas. Arbetsmarknadsstyrelsen, statens planverk, arbetarskyddsstyrelsen, SGU och statens strålskyddsinstitut har avgivit positiva remissyttranden. LO, TCO, Väst Sveriges LO-distrikt, LO-sektionen i Skövde, Skara och Falköping, Skaraborgs läns TCO-distrikt och Industritjänstemannaförbundets avdelning 12 i Skaraborgs län stöder helt projektet. Mineralprojektet Ranstad kan skapa goda framtidsutsikter för olika delar av näringslivet. Övriga positiva rikspolitiska konsekvenser kan ta sig uttryck i en ökad självförsörjning, minskat importbehov, förbättrad bytesbalans och en ökad sysselsättning. Ett nej till mineralprojektet Ranstad, vilket tydligen de borgerliga fullmäktigegrupperna i berörda kommuner kommer att ställa sig bakom, är enligt min mening också ett nej till utveckling. Jag har vid flera tillfällen från denna talarstol uttalat min oro över sysselsättningsutvecklingen i Skaraborgs län. Jag har framfört krav på en kraftig förstärkning av arbetsmarknaden i Skövde och i Falköping. Den negativa utvecklingen i dessa båda kommuner beror i stor utsträckning på svårigheter inom bilindustrin, textilindustrin och vissa delar av jordoch stenindustrin. Den ensidighet i näringslivet som i dag existerar på flera håll inom denna del av länet måste brytas, så att ett differentierat näringsliv kan utvecklas. Ett förverkligande av mineralprojektet Ranstad, som totalt beräknas ge en sysselsättningsökning med ca 550 personer — enligt Billingenutredningen minst 800 personer — skulle åstadkomma en bättre regional balans inom den centrala delen av Skaraborgs län.

Herr talman! Vid remissdebatten förra hösten sade jag att sämre förlorare än socialdemokrater får man leta efter. Socialdemokraterna förlorade valet och hade den korta tid som de då varit i opposition hem fallit åt en politisk argumentering som i förgrovning och anstötlighet slog alla rekord. De socialdemokratiska tidningsskribenterna föll in i samma jargong. Jag ställde mig undrande inför att man kände sig så hopplöst utlämnad för att man lämnat kanslihuset, och jag menade att ett parti i oppositionsställning kan göra en stor insats i samhället. En förutsättning för detta är att man kommer över besvikelsen, tummar litet på prestigen och i stället arbetar fram konstruktiva förslag. Ett år efter det jag gjorde dessa påståenden och sedan jag nu fått ett något längre perspektiv på denna socialdemokraternas oppositionspolitik, vad finner jag då? Ja, inte har det förändrats mycket. Man för en ”hackspettspolitik”, vilket innebär att man tydligen för varje dag har en ambition att kritisera allt vad regeringen tar sig för. Jag är fullt på det klara med att när man som socialdemokraterna efter fjolårets val bestämt sig för att spotta på allt som den nya regeringen ägnar sig åt, så är det inte lätt att byta fot och föra en ansvarsmedveten oppositionspolitik som vi är vana vid i det här landet. Det kanske får ske en successiv nedtrappning, så att inte folk märker en alltför drastisk svängning. Men skall tillnyktringen inte ske snabbare än vad vi märkt hitintills, så får vi vänta många år innan socialdemokraterna i detta land kommer att föra en folkets oppositionspolitik. Den oppositionspolitik som socialdemokraterna bedriver kan inte ligga i folkets intresse — ja, knappast i partiets intresse heller. Vi skall naturligtvis inte blanda oss i hur taktiken läggs upp inom herr Palmes parti; det skall socialdemokraterna få avgöra själva. Men jag ser också till politikens anseende. Människor kan ju undra vad det är för något en politiker ägnar sig åt. Jag tror att ledande socialdemokrater känner till stämningen inom sitt eget parti dåligt. Jag tror att de s.k. gammelsossarna inte riktigt är med på noterna. Ingen begär att socialdemokraterna skall välsigna varje förslag som kommer från regeringen. Visst skall ett oppositionsparti ha rätt att opponera sig. En konstruktiv kritik är en tillgång i alla sammanhang. Jag vill också medge att något i den riktningen har vi kunnat uppfatta, men nog har det varit i små portioner — det har mest varit råskäll. Herr Palmes inledningsanförande här i dag var ju balanserat — det vill jag gärna säga — men när han kom till replikerna var det ungefär samma tonläge, samma arrogans som vi tidigare varit vana vid från hans sida. Att vi här i landet de senaste åren levt över våra tillgångar, att den doktrin som sagt att vi bara kan rulla fram med standardhöjningar inte längre är relevant, det är vi väl ganska överens om. Att vi måste hushålla med våra energioch naturresurser har också blivit en realitet för svenskarna. Det är bra med detta uppvaknande. Jag har även märkt ute bland folk att man tar dessa realiteter som en utmaning på så sätt att man vill hjälpa till på alla områden att sätta Sverige på rät köl igen. Det vill man, även om det skall kosta en del. Det som socialdemokraterna i sin argumentering kör med, att människorna känner sig alldeles utlämnade, är fel. Nej, jag ser snarare i min omgivning människor som bildligt talat kavlat upp ärmarna för att komma igenom några besvärliga månader, så att vi därefter kan komma i balans igen. Människorna förstår att påfrestningarna i den svenska ekonomin är betydande. De förstår att när underskottet i utrikesaffärerna tenderar att växa måste vi hålla igen vår egen konsumtion. De förstår att produktion och sysselsättning måste prioriteras. Den nya regeringen fick ta hand om ekonomiska problem som under de senare åren blivit alltmer svårbemästrade. Inget parti kan svära sig fritt från den situation som uppkommit. Vi har alla varit litet väl optimistiska för framtiden när vi påstått att vi här i Sverige alltid skulle få ligga en längd före alla andra nationer. Men uppvaknandet är nyttigt. Att då som socialdemokraterna ställa sig vid sidan om och låtsas att man är helt oskyldig är knappast anständigt. Det var skönt för nationen att vi fick en regering som såg vart det bar hän. Hade den nuvarande oppositionen fått fortsätta att handha regeringsarbetet och i den situationen betett sig som man i dag gör, då hade det varit synd om fosterlandet. Regeringen undandrar sig inte impopulära åtgärder för att komma till rätta med ekonomin. På sikt banar dessa åtgärder väg mot balans i vår ekonomi. Men en förutsättning är förstås att övriga länder i västvärlden också nås av en konjunkturuppgång. Nu gäller det att skapa ett tillräckligt ekonomiskt underlag som gör att vi kan fullfölja önskade reformer inom barnomsorgen, inom åldringsoch sjukvården osv. Ett livskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för detta. För att trygga sysselsättningen, dämpa prisstegringarna och göra industrin konkurrenskraftigare beslutade regeringen på sensommaren att framlägga det stabiliseringsprogram som varit ett stort ämne i dagens debatt. De nu i höst avlämnade regeringsförslagen för att rädda sysselsättningen i vinter är väl vidare ett bevis på god vilja och handlingskraft. Georg Borgström sade för en tid sedan: ”I en värld med strikt givna gränser är det inte längre fråga om att leva överdådigt och ständigt höja extravaganserna. Vi måste lära oss att leva ekonomiskt, att hushålla med jord, vatten, energi, livsmedel, foder, skog och inte minst metaller.” Det är ju inte första gången som denne forskare håller straffpredikan över vår tids slösaktiga leverne. Hans ord bör inte få förklinga ohörda. Från centerns sida har vi varnat för miljöhotet och med kraft sagt ifrån att denna generation ej får roffa åt sig naturtillgångarna. I fjolårets regeringsdeklaration står det att miljöpolitiken skall bygga på en ekologisk grundsyn. I denna viktiga fråga borde riksdagen kunna uppträda enigt. Men det är litet så och så med det. Kärnkraftsfrågan får vara exempel nog — ja, energifrågan över huvud taget. Man får den uppfattningen att socialdemokraterna satsar på en ohämmad tillväxt utan att reda ut vad tillväxten skall innehålla och att de bortser från miljöeffekterna. Man tycks glömma att det är vi som har till uppgift att forma det samhälle vi vill ha, och att vi inte bör rätta oss efter vad en ohämmad energiökning skapar åt oss. Det finns kanske också representanter för andra partier som behöver lyssna på detta. I alla fall finns det röster i både moderatoch folkpartipressen som inte tycks ha några betänkligheter mot den tidigare förda energipolitiken i det här landet. Härvidlag instämmer jag i vad herr Blomkvist anförde. Svenska folket är väl motiverat för att spara energi. Det visar t.ex. de många förfrågningar om sparåtgärder som görs hos myndigheter. Tillströmningen till studiecirklar och kurser inom detta område visar också att intresset är stort. Vi har redan nått goda spareffekter. Ja, de åtgärder som redan satts in inom industrin har t.ex. sparat 340 000 ton olja på ett år. Aldrig tidigare har intresset för energisparandet varit så utpräglat som i år. Därför gör vissa tidningar nationen en björntjänst, när de ifrågasätter förnuftigheten i denna sparkampanj. Till sist vill jag något bemöta vad herr Blomkvist sade. Han berättade att utskottsledamöterna i sommar varit i Canada och USA och studerat många intressanta saker. Herr Blomkvist framhöll bl.a. att man där satsade på olika energikällor. Det tyckte han var bra, och det gör jag också. Det visar att fler länder än Sverige slagit in på den vägen. Sedan kom herr Blomkvist med sin gamla käpphäst — Ranstad och brytningen av skiffer där. Han påstod att den nya regeringen inte kan få fram tillräckligt med energi för näringslivet i det här landet, men jag kan lova herr Blomkvist att den nuvarande regeringen kommer att skapa sådana resurser på energisidan att industrin får tillräckligt med energi. Herr Blomkvist sade vidare att många i Västergötland vill få till stånd en brytning av uran. Det tror jag säkert, men jag känner också till många som förfäktar miljöintressen och som motsätter sig brytningen. Sedan skall herr Blomkvist också ha klart för sig att de energiprognoser som den förra regeringen gjorde har måst revideras åtskilliga gånger. Och det vet också herr Blomkvist. Framför allt: Var inte rädd, den här regeringen kommer att skapa tillräckligt med energi i det här landet!

Herr talman! Jag tror att Bertil Johanssons inlägg kommer att bli ett mycket intressant dokument ur den synpunkten att herr Johansson kritiserade socialdemokratin för dess uppträdande som oppositionsparti. Han skulle, menade han, ge partiet en vägledning om hur det borde uppträda. Jag tycker att den som läser herr Johanssons inlägg och hans tillrättavisning av det socialdemokratiska partiet snabbt borde inse att herr Johansson, med den vokabulär han använde, knappast är den rätta personen att ge den vägledningen. Det skulle ju vara märkligt om inte socialdemokratin hade påpekat den kraftiga förändring som har skett under det senaste året. Jag sade i mitt anförande att ingen har kunnat förneka att vi i dag upplever en sysselsättningsoch näringspolitisk situation som vi inte haft motsvarighet till sedan 1930-talet. Det har inte herr Johansson förnekat. Är det då så märkligt att socialdemokratin erinrar de borgerliga partierna om deras vallöften, exempelvis om att vi skulle få en minskad inflation? Vi har fått prisstegringar som aldrig tidigare. Hur var det, herr Johansson, med de 400 000 nya jobben? Var finns de? Det är många år sedan vi hade en så hög arbetslöshet som vi har i dag. Hur är det med vårdnadsbidragen och med stoppet för kärnkraften? Ja, jag förstår att detta kan vara irriterande frågor för herr Johansson, men jag har rätt att ställa dem och kommer att göra det även i fortsättningen. När det sedan gäller Ranstad uppmanar jag herr Johansson att läsa de remissvar som nu har avgivits. Jag har citerat en del av dem. Jag skulle ha kunnat läsa upp många fler, men min tid räckte inte till. Alla de stora, tunga remissinstanserna har sagt att vi måste utveckla detta objekt. De som har sagt nej är i första hand miljögrupperna och några andra remissinstanser, och nu kommer förmodligen också de borgerliga fullmäktigegrupperna i Skövde och Falköping att göra det. Men de flesta av remissinstanserna har sagt ja. Jag tycker att Ranstad är ett projekt som hela Sverige har intresse av att genomföra.
Herr talman! Arne Blomkvist har visst rätt att kritisera. Får jag säga till herr Blomkvist att det alltid är balans i hans framträdanden här i kammaren och att han var sig lik också i dag. Men min kritik mot socialdemokraterna riktar sig bl.a. mot partiledaren och partiledningen, som inte vill kännas vid sitt ansvar för den utveckling som skett och enbart skjuter över skulden på den nya regeringen. Det tycker jag är fel. Det har talats mycket om de 400 000 nya jobben, och jag behöver inte gå i svaromål i den frågan. Den har mina partibröder och systrar förklarat flera gånger här i kammaren i dag och det behöver därför inte kommenteras ytterligare. Frågan om utvinningen av uran i Ranstad är ett märkligare fall. Herr Blomkvist säger att de borgerliga partierna troligen kommer att vilja avstå från brytning i Ranstad. Men de måste väl också ha några skäl för sitt ställningstagande, herr Blomkvist. Böjer de sig bara för en tillfällig opinion utan att ha tänkt igenom vad detta innebär i framtiden? Uranet kommer att ta slut en gång. Vad skall de arbetare som haft jobb en tid där sedan ta vägen? Och hurudant kommer landskapet då att se ut, herr Blomkvist? Jag skulle tro att detta väger mycket tungt i vågskålen när de borgerliga tar ställning i denna fråga.
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag inte förnekar att de borgerliga fullmäktigegrupperna i Skövde och Falköping har prövat frågan utifrån sina värderingar och gjort sina bedömningar när de på måndag tar ställning till den. Men vad jag menar är att man ju har remissinstanser för att de skall ge vägledning. Och jag kan inte erinra mig att jag någon gång tidigare har kunnat konstatera att nästan alla tunga remissinstanser, sakkunskapen på en rad olika viktiga områden, ställt sig helt bakom en framställan. Jag har en tidning framför mig som visar att uppfattningarna är olika. Det är Piteå-Tidningen, där ett centerpartistiskt kommunalråd, Hans Holmgren hälsar uranbrytningen välkommen till Arjeplog. Och det är ju alldeles uppenbart att han också måste ha byggt den välkomsthälsningen på ett noggrant studium av det material som finns. Men här har uppenbarligen sysselsättningsfrågan spelat stor roll, och det förstår jag. Jag vill gärna säga att de naturresurser vi har i Skaraborgs län ligger i jordbruket och bergen. Uranet och mineralprojektet är en naturresurs icke bara för länet utan för hela vårt land. Det är därför jag tycker att det skulle vara så oerhört värdefullt att pröva Mineralprojektet Ranstad —- det betyder så mycket för framtiden med tanke på de problem som vi kan räkna med att få möta när det gäller utveckling av näringslivet och sysselsättningen för länets invånare.
Herr talman! Visst skall folk i allmänhet ta hänsyn till vad experter säger, men oavsett detta vill jag säga att socialdemokraterna har velat få det dithän att det kommunala vetot skulle tas bort i sådana här sammanhang. Men jag är glad att det finns kvar, att det är folkviljan som får avgöra sådana här frågor till sist.

Herr talman! Det allt överskuggande problemet i vårt land just nu är sysselsättningsfrågorna. Särskilt beklämmande är att så många ungdomar saknar arbete. Kraftfulla åtgärder behövs för att klara detta på ett för ungdomarna meningsfyllt sätt. Flera branscher har haft sina strukturproblem, och flera andra kommer. Risken är därför att de besvärliga förhållandena på arbetsmarknaden blir långvariga. Jag skall inte här gå in på de djupliggande orsakerna till arbetslösheten, den svaga ekonomin och de våldsamma prisökningarna. De har tidigare under debatten berörts av andra talare. Jag kan dock konstatera — och det har många människor vid det här laget också gjort —- att enbart tillkomsten av en ny regering inte betyder den injektion för företagsamheten som de borgerliga förespådde före valet. Tvärtom har svårigheterna blivit bra mycket värre under de borgerliga partiernas första regeringsår. Olof Palme inledde sitt huvudanförande i dag med att beröra situationen i norra Uppland. Det understryker, menar jag, allvaret i de bekymmer för framtiden som vi som bor där så starkt känner. Jag vill i mitt anförande något närmare beröra sysselsättningsläget i Norduppland. Från socialdemokratiskt, fackligt och kommunalt håll har vid olika tillfällen pekats på de speciella problem som finns på de uppländska bruksorterna med oftast en enda dominerande industri. Problemen har funnits under hela 1970-talet och även några år tidigare, men man har framför allt från fackligt håll varit medveten om att läget skulle förvärras i stället för tvärtom. Den långvariga lågkonjunkturen ute i världen och den hårdare konkurrensen från andra länder har skärpt den ytterligare. Den minskade orderingången har försvagat företagens ekonomi. Stora och som stabila och säkra betraktade företag har gått ner på knä och måste få stöd från samhällets sida för att kunna överleva. Investeringsbehoven är mycket stora men nödvändiga för att företagen skall kunna hänga med i konkurrensen med utlandet. Därtill konkurrerar storföretagen även inbördes på en marknad som blir allt mindre. Det är därför nödvändigt med en strukturrationalisering inom stålindustrin, men den skall, såsom vi så ofta från socialdemokratiskt håll sagt, genomföras under socialt acceptabla former. Vi tror att den svenska ståloch gruvindustrin har en framtid, men vi anser att staten måste ges ett större inflytande och ägaransvar. En ökad vidareförädling måste till för att bredda sysselsättningen. Vid de två kvarvarande stålorterna i norra Uppland, Söderfors och Österbybruk, har antalet sysselsatta undan för undan reducerats genom minskning av antalet produkter och genom rationaliseringar inom företagen. I Söderfors har sedan 1966 arbetsstyrkan minskat med i runt tal 350 personer, medan nedgången i Österbybruk sedan mitten av 1960 talet varit omkring 200. Man har nu i dessa båda samhällen nått den lägsta nivå befolkningsmässigt sett som är acceptabel för att kunna bibehålla den samhällsservice och kommersiella service som byggts upp. De ägarbyten som Söderfors fått uppleva utan samhällelig och facklig insyn har på ett eftertryckligt sätt understrukit den otrygghet som de anställda fått arbeta under. De har blivit schackpjäser i händerna på aktieägare och storbanker, som flyttat dem hit och dit för att få bästa möjliga vinst eller för att bli av med besvärliga konkurrenter. De problem som Österbyverken råkade i 1972 resulterade i att den s.k. Österbygruppen senare tillsattes för att hjälpa till att skaffa ersättningsindustrier. Denna arbetsgrupp med landshövdingen som ordförande har utvidgats till att omfatta även Söderfors och hela Norduppland. Man kan litet drastiskt säga att hela den norra länsdelen betraktas som katastrofområde med problem av Norrlandskaraktär. Orter som Karlholm, Örbyhus och Tierp har även bekymmer med sysselsättningen, och i Skutskär minskas arbetsstyrkan trots omfattande moderniseringar. Lokaliseringsstöd för investeringar har erhållits, men när det gäller nyetableringar har det varit väldigt kärvt. Särskilt ont om arbetstillfällen är det för ungdom och för kvinnor. Nu kommer nästa månad en proposition om specialstålet och kanske även handelsstålet som resultat av de båda stålutredningarna för att lösa de viktiga strukturproblemen. Förhandlingar har förts i största hemlighet mellan företagen och med statens speciella kontaktman men utan medverkan från de lokala fackliga organisationerna. Det är nog inte utan att man i både Söderfors och Österbybruk känner stark oro för de förslag som kan komma fram och i vilken omfattning dessa orter kan komma att drabbas. Nu verkar det som om det skulle vara svårt att komma överens, och risken är väl att inga konstruktiva förslag kan läggas fram. Länsstyrelsen har på uppdrag av industridepartementet redovisat konsekvenserna av olika sysselsättningsnivåer vid orterna Söderfors och Dannemora/Österbybruk. Dannemora har som bekant järnmalmsgruvor som är starkt beroende av vad som händer på handelsstålsidan. Det är talande siffror, som klart visar att dessa brukssamhällen är ytterst känsliga för varje befolkningsminskning om de skall kunna behålla karaktären av servicecentra. Strukturomvandlingen kan göra det nödvändigt med inskränkningar, men då är ett oeftergivligt krav att andra sysselsättningsmöjligheter erbjuds för den eller de orter som drabbas. Det räcker inte med att hänvisa till arbetspendling —- det kan möjligen vara en kortsiktig lösning under ett övergångsskede. Företar man en neddragning i en basindustri, så måste något annat komma i stället. I Söderfors har redan, utan att avvakta utvärderingen av stålutredningen och förhandlingsresultatet, 18 tjänstemän varslats om uppsägning. Bolaget vill också varsla 90 man på kollektivsidan. Om stålverket skulle läggas ned kan knappast Söderfors leva vidare som en levande ort, säger länsstyrelsen. En avveckling i Österbybruk skulle få lika allvarliga följder. Flertalet ungdomar skulle tvingas flytta för att få arbete, och man måste räkna med en omfattande arbetslöshet och undersysselsättning bland den kvarvarande befolkningen. Situationen i Norduppland hade säkert varit än värre, om man inte haft kärnkraftsbygget i Forsmark att tillgå. Det har skapat sysselsättning för många ifrån framför allt de norduppländska kommunerna, i synnerhet Östhammar. Med regeringsskiftet kom även oron och otryggheten till denna jättelika arbetsplats. Regeringens energipolitik, som innebar ett år av ständiga förhalanden och förseningar, har gjort förvirringen nästan total. Ingen tycks veta hur det skall bli med utbyggnaden, och man vet inte ens om man får ta det hela i drift när det blir färdigt. Vattenfall fick i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av en neddragning, men direktiven sade också att förutsättningen var att byggnadsarbetena för det tredje aggregatet stoppades. Detta håller nu också på att ske. 400 man har varslats om uppsägning under första halvåret 1978. Därtill kommer ett tjugotal tjänstemän samt uppskattningsvis ett hundratal personer som arbetar åt olika entreprenörer. Samtidigt fortsätter arbetena med reaktordelen och turbinerna på verkstäderna. Förklara det den som kan! Detta är ett paradexempel på regeringens oförmåga att lösa energifrågan. Man säger att det är så viktigt att bibehålla handlingsfriheten inför 1978 års energipolitiska beslut. Men det gör man inte genom att lägga det tredje aggregatet i malpåse och låta byggnadsstyrkan skingras. I så fall måste ersättningsjobb ordnas, och det måste ske kvickt innan de bästa yrkesarbetarna försvinner. Den statssekreterargrupp som skall skaffa andra jobb får handla snabbt, och sedan gäller det om regeringen kan ge de nödvändiga ekonomiska-resurserna. Sprängningsarbetena för trean fortsätter dock än så länge. Bara det är ett gigantiskt arbete. Den som fortfarande tror att trean befinner sig på ritstadiet rekommenderas därför ett besök uppe i Forsmark. Där finns världens största ritbord till beskådande. Där finns gott om arbete. Jag vill råda regeringen att lyssna, kanske inte på mig eller byggnadsarbetarna, för det hjälper väl inte, men på de krav som alltmer högljutt reses ifrån moderatoch folkpartihåll. Moderata samlingspartiet i Uppsala län vädjar till regeringen: Fullfölj Forsmark 3 utan försening! Det är energipolitiskt, sysselsättningsmässigt och ekonomiskt motiverat och ger en reell handlingsfrihet inför den fortsatta utvecklingen. Moderaterna i Östhammar kräver ett snabbt avgörande om Forsmark 3, och man är synnerligen kritisk mot den stiltje som råder i regeringen. Det folkpartistiska organet i Uppsala, Upsala Nya Tidning, skrev i en ledare för några veckor sedan att ”hela situationen i Forsmark gör faktiskt ett lätt befängt intryck. Den välmotiverade sysselsättning som redan finns serverad på platsen möts med kalla handen, samtidigt som en grupp experter tydligen skall ut och söka med ljus och lykta efter någon form av ersättning. Varför göra det så svårt för sig?” En försening av Forsmarksbygget, om det byggs på s.k. sparlåga, kostar 1-1,5 miljarder kronor — lättsinnigt bortkastade pengar i vårt ekonomiskt kärva läge. Kom sedan inte från regeringens sida och begär uppoffringar av löntagarna! Vi har faktiskt inte längre råd att dras med en borgerlig regering. Det räcker med den arbetslöshet vi redan har utan att i onödan göra det värre med en huvudlös energipolitik. Ge de anställda i Forsmark ett klart besked om att arbetet med trean får fullföljas! Det som nu sker tjänar inte längre syftet att rädda centerns ansikte. De flesta torde vid det här laget ha genomskådat att det är spel för galleriet som inte är värdigt en regering.

Herr talman! Det är ingen överdrift att påstå att landets naturtillgångar —- malmen och skogen — under decennier varit utsatta för en omfattande rovdrift. De snabba och stora profiterna har intjänats på råvaran och i bästa fall på halvfabrikat. Någon mer förädlingsindustri kan man i detta sammanhang knappast tala om. För gruvindustrins del har det varit den direkta råvaran, malmen, som i stort sett saluförts på utlandsmarknaden. Däremot har det förekommit — och förekommer — en omfattande import av förädlade produkter där järnmalm utgör råvaran. Det påstås att upp till 55 96 av järnvarorna importeras till vårt land. I dag säger representanterna för de större gruvbolagen att de klassiska gruvorna i Norrbotten och Bergslagen inte längre är intressanta. Man räknar kallt — givetvis från profitsynpunkt — med att dessa gruvor inom en inte avlägsen framtid är sluttömda. Rovdriften har, som bekant, under åren varit omfattande. Det är i södra och mellersta Sverige vi har de intressanta områdena, säger samma bolagsrepresentanter — här har vi mineralerna. Det är framför allt uranet som spökar och som man beräknar kan komma att ge de stora och snabba profiterna. Att Bolidenbolaget och LKAB tävlar om förstahandsrätten till dessa områden tillhör pjäsen. Att hela bygder i exempelvis Skåne och Västergötland skulle förstöras bekymrar inte dessa bolag. Norrlandsgruvorna är alltså inte längre intressanta. De ger inte längre de snabba och stora profiterna. Rovdriften har gjort att de snart är tömda. Skall den andra stora svenska naturtillgången — skogen — gå samma väg? Den frågan är berättigad att ställa i detta sammanhang. Skogstillgångarna i Sverige har även de varit utsatta för en omfattande rovdrift, och vi har kommit dithän att avverkningarna tenderar att bli större än återväxten. Även här har exporten gällt framför allt råvara och halv fabrikat, då detta gett de snabba och stora profiterna. Vissa år som 1973 och 1974 var vinsterna så stora att de betraktades som övervinster. I motsats till landets gruvor som, oavsett hur snabbt brytningen sker, en gång måste vara tömda, är skogen en naturtillgång som rätt skött aldrig sinar. Men rovdriften hittills med naturtillgången skogen är oroväckande. Pappersmassa och sågade trävaror har varit och är de stora exportprodukterna. Framställning av papper har visserligen under senare år ökat, men skogsbolagen söker sig i allt större utsträckning till utlandet för att där vidareförädla den svenska pappersmassan. Exemplen härpå är många. Sedan länge har exempelvis Svenska Cellulosa AB - SCA — exporterat pappersmassa till Tyskland för framställning av hygienprodukter som ansiktsservetter o. d., förädlade produkter som sedan exporterats till Sverige för försäljning här i landet. I tidskriften Veckans Affärer den 14 april i år ges nya avslöjanden om SCA:s planer för ytterligare och omfattande utlandsengagemang, där pappersmassa som är framställd i Sverige skall förädlas i utlandet. Enligt verkställande direktören Bo Rydin i SCA pågår förhandlingar med en rad intressenter i olika länder i Europa. Här ett direkt citat från direktörens uttalande: ”SCA har alltsedan början av förra året haft 6-7 Europabollar i luften. Siktet har varit inställt på att bygga 3-5 tillverkningsindustrier för hygienprodukter i Europa, en eller två i USA.” Det är svensk pappersmassa det här är fråga om. Samma tidskrift säger att förhandlingar är långt framskridna med Englands största skogsindustrikoncern och den amerikanska Scottkoncernen om att bilda ett gemensamt europeiskt bolag. Därtill pågår förhandlingar om delägarskap med den holländska Van Gelder-gruppen, den stora pappersindustrin i Holland med en årsomsättning på 1,5 miljarder och 5 000 anställda. Men även andra svenska skogsbolag som Billerud och Södra Skogsägarna har enligt Veckans Affärer nämnts när det gäller delägarskap i denna holländska koncern. Tidningen tillägger: ”Det är partner som har tillgång till cellulosa man behöver.” Det är den svenska pappersmassan som inte skall förädlas i Sverige utan ute i Europa. Då de svenska skogsbolagen hittills har fått uppträda praktiskt taget som dem lyster kan man räkna med att takten i massaexporten kommer att väsentligt ökas. I detta sammanhang är det berättigat att ställa frågan: Tänker den regering vi har ge exempelvis SCA möjligheter till den omfattande valutaexport det här kommer att bli fråga om, som i sig innebär ytterligare utslagning av arbetare inom skogsindustrin i Sverige? Dessa omfattande utlandsengagemang har givetvis lekt skogsbolagen i hågen, då de sedan länge varit inställda på att bygga ut sina massafabriker och kraftigt öka massaproduktionen, skrota de mindre fabrikerna och därmed göra tusentals löneanställda inom skogsindustrin arbetslösa. Fortfarande skall alltså Sverige stå till förfogande med halvfabrikat och ha den koloniala stämpeln kvar, fortfarande uppträda i den roll som en gång i tiden tilldelades Sverige av industrinationerna på kontinenten. Linjen har varit: Svenskarna får producera pappersmassan, men vidareförädlingen sköter vi. Ni har ju vatten och elkraft i överflöd till er processindustri — det saknar vi. Miljöförstöringen spelar mindre roll för er som har många älvar och stora sjöar. Får skogsbolagen som de vill skall Sverige även i fortsättningen spela denna koloniala roll. Därför offrades Ådalen, tidigare ett av vårt lands mest utpräglade industriområden. I dag är området genom framför allt SCA:s handlande en industriell kyrkogård. Då NCB, de norrländska skogsägarna, för en tid slår igen sin fabrik i Väja ryker inga skorstenar mer i Ådalen. Det är första gången på 70 år. En gång i tiden fanns det i Ådalen 32 sågverk och 7 massafabriker. SCA ägde ensamt 16 företag. Det sista av dessa företag, Kramforsfabriken, stoppade maskinerna för en tid sedan, och över 300 personer gjordes arbetslösa. Löftena till de anställda och till Kramfors kommun om en ersättningsindustri infriades aldrig. Inte heller den här gången höll SCA sitt löfte. I stället gavs ett löfte om 10 milj.kr. till Kramfors kommun som plåster på såren. Kommunledningen bockar och tackar, nu som alltid, oavsett hur illa och brutalt SCA uppträtt i Ådalen. Uttryck för denna underdånighet gavs senast i en intervju med en representant för kommunledningen i Kramfors, då han tackade SCA för de 10 milj.kr. som bolaget hade lovat. Han förklarade att pengarna kommer väl till pass nu när man skall göra PR för Ådalen, nu när Ådalen är slut! SCA och Svenska Handelsbanken har även tidigare lovat nya företag till Ådalen efter sina företagsnedläggningar men har brutalt brutit sina löften. På sin tid utlovades ett pappersbruk. Regeringen och de kommunalt ansvariga litade som alltid på SCA. Det satsades 100 milj.kr. i samhälleliga investeringar för att möta den utveckling som det nya pappersbruket skulle medföra. Det blev aldrig något pappersbruk i Ådalen. Det placerades på annan plats söderut i landet. SCA ljög som man har för vana att göra när man behandlar Ådalen. Samhället stod där med sina 100 investerade miljoner. De många företag som SCA ägt i Ådalen köptes en gång upp för att man ville komma över de värdefulla skogarna. I dag äger SCA 25 96 av skogarna i detta område. Virket härifrån exporteras till andra delar av landet. I Ådalen skapar det inget arbete. De företag som SCA ägde fick vara i gång så länge som de gav stora profiter. Inga nyinvesteringar gjordes. Företagen fick förfalla. I denna riksdag har vpk motionsvägen fört fram krav på att en vanhävdslag för industrin borde instiftas. I fallet SCA och Ådalen kunde den med full rätt ha kunnat tillämpas. Men vårt förslag vann inte gehör i denna församling. SCA:s jakt efter den värdefulla skogsråvaran har även tagit sig uttryck i att Kramfors kommun förlorat värdefulla avverkningsbara skogar i utbyte mot värdelösa markområden. Men eländet i Ådalen daterar sig inte från i dag eller i går. SCA:s brutala uppträdande har varit detsamma under många många år utan att det gjorts något från ansvariga myndigheters sida. I detta sammanhang bör det för klarhetens skull sägas —- även om det svider i skinnet på de ansvariga — att socialdemokratin innehaft majoriteten och ensam haft beslutsrätten i Kramfors kommun i alla tider alltsedan kommunen bildades. I landstinget har samma parti haft majoriteten alltsedan början av 1930-talet. Regeringsmakten har samma parti innehaft i 44 år. Under alla dessa år har man dansat efter SCA:s och Svenska Handelsbankens — storfinansens — pipa. Inte var det någon som då slog näven i bordet! Det kunde givetvis inte vara på annat sätt då man arbetade efter tesen ”vad som är bra för SCA och Svenska Handelsbanken, det är också bra för Ådalen och dess befolkning”. Jag tror dock knappast att Ådalens befolkning instämmer på den punkten. Det dukade bord som den borgerliga regeringen även i detta fall övertog kan den vara tacksam för. Den kan ju fortsätta samma politik som den tidigare regeringen utan att känna sig illa berörd. Självfallet är önskemålet en ny regering men inte med den gamla politiken, som den socialdemokratiska regeringen förde.

Därtill ligger Ådalen - som kanske någon förstår — mig rätt varmt om hjärtat. Jag har sökt att ge en bakgrund till rådande förhållanden och de perspektiv som är gripbara då det gäller skogsnäringens framtid i Sverige. I tidskriften Veckans Affärer av den 13 oktober i år anför man: ”Skogens guldår 1973 och 1974 skapade en väldig aktivitet i skogsbolagen. Med färska rekordvinster drog man upp de strategiska linjerna för resten av 70-talet.” Vad gällde då dessa strategiska linjer? Skulle vinstmiljarderna som man då redovisade satsas i forskning och utveckling för att man ur skogen som råvara skulle få fram nya produkter och därmed ny sysselsättning för exempelvis alla dem som tidigare gjorts arbetslösa? Nej, det gällde en utveckling av massaindustrin, med fabriksenheter av jätteformat, med följden att de mindre enheterna skulle slås ut, vilket skulle skapa ännu större arbetslöshet. Man skulle exportera pappersmassan till utlandet för förädling i de många företag som de svenska multinationella skogsbolagen skulle upprätta där. Regeringen skulle säkerligen ge möjligheter för kapitalexport, som garanterade etableringen i utlandet. Det räknade man med. Det var dessa strategiska linjer det gällde. Skall skogsbolagen lyckas härmed, vilket skulle innebära ytterligare utslagning av arbetskraft? Eller skall skogsbolagen tvingas till att avsätta erforderligt kapital för avancerad träkemisk forskning med sikte på att ur skogen som råvara skapa nya produkter och därmed nya arbetstillfällen? En intensifierad forskning inom skogsindustrins område och efter tidsenliga linjer skulle ge möjligheter till en betydligt mer differentierad skogsindustri och därmed nya sysselsättningsmöjligheter. Detta förutsätter att skogsbolagen tvingas satsa betydligt mer på forskning och utveckling än hittills. Man tycker att detta skulle ligga i skogsindustrins eget intresse. En jämförelse med svensk metallindustri talar sannerligen inte till skogsindustrins fördel. Från sysselsättningssynpunkt är givetvis skogsråvarans förädlingsgrad det väsentligaste. De stora profiterna på massa har gjort att endast hälften av den i Sverige producerade mängden massa vidareförädlas i Sverige. Forskare på området säger att av de sex större massaoch pappersproducerande länderna i världen — USA, Canada, Japan, Sovjetunionen, Sverige och Finland — ligger Sverige lägst då det gäller massans vidareförädling till papper. Vad beträffar sågade trävaror exporteras två tredjedelar oförädlade till utlandet. Även där ligger Sverige i toppen. Fortfarande är den väsentligaste produktionen inom svensk skogsindustri inriktad på framställning av halvfabrikat. En väsentligt ökad sysselsättning skulle givetvis bli följden, därest hela mängden pappersmassa förädlades inom landet, helst med hög förädlingsgrad. Men här bestämmer de multinationella skogsbolagen. I länder som Finland, Schweiz, Västtyskland, USA och Sovjetunionen har man sedan länge löst frågan om framställning av foderprotein ur biprodukter vid cellulosaproduktion. Nu prövas också en svensk metod. Men det behövs ytterligare forskning. Ligninet spelar här en väsentlig roll. Vänsterpartiet kommunisterna har år efter år i dessa frågor återkommit med en motion om en avancerad träkemisk forskning med sikte på att skapa nya sysselsättningstillfällen. Sysselsättningen anses, i varje fall numera, av alla riksdagspartier vara den väsentligaste frågan. Dessa våra motionskrav har stark facklig förankring. Fackföreningarna inom Pappersindustriarbetarförbundet och även dess förbundskongresser har uttalat sig i samma riktning. Våra motionskrav har alltså betydande folklig förankring.

Herr talman! Vad skall vi arbeta med i framtidens Sverige? Hur skall människor och arbetstillfällen finna varandra? Det är frågor som vi har anledning att ställa oss mot bakgrund av situationen i dag, en situation där allt fler ungdomar och speciellt de unga flickorna får uppleva att det är nästan omöjligt att få ett jobb. Industrin har drabbats av den internationella lågkonjunkturen, av vårt relativt sett höga kostnadsläge och av strukturproblem. Men alldeles oavsett den svacka som vi nu har, tenderar industrisysselsättningen att minska. Och här sitter vi i kläm, eftersom en väl fungerande, producerande sektor, speciellt exportindustri, är en förutsättning både för en förbättring av vår bytesbalans och för den offentliga sektorns expansion. Och det är inom sjukvården, äldrevården och barnomsorgen vi behöver arbetskraft. Där kan vi finna nya arbetstillfällen; en del av de jobb vi så väl behöver. Strukturproblemen inom olika branscher slår hårt mot vissa delar av vårt land, men kanske speciellt hårt mot Norrbotten, som redan tidigare haft högre arbetslöshet och större antal människor i beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning än övriga Sverige, och dessutom hög andel förtidspensionärer. Det finns ju också ett samband mellan ett stort antal förtidspensionerade och få lediga jobb. LKAB, ASSI och NJA, där ca två tredjedelar av Norrbottens alla industrijobb finns, har nu anställningsstopp och planerar nedskärningar. Mellan 3 000 och 4000 jobb är i farozonen, och dessutom drabbas entreprenörer och servicenäringar. Människorna i Norrbotten känner oro inför framtiden. Skall Norrbotten återigen bli ett utflyttningslän, som på 1960-talet under socialdemokratiskt styre? Och Norrbotten är ändå ett rikt län — rikt på råvaror som under många år har givit ett gott tillskott till vårt folkhushåll. Låt mig ge några siffror. Sedan staten övertog merparten av LKAB-aktierna har företaget i utdelning till aktieägaren staten givit drygt en miljard kronor och dessutom nästan två miljarder kronor i skatt till stat och kommuner och från 1971 drygt 550 milj.kr. i koncernbidrag till Statsföretag. Till detta skall läggas den subventionering av SJ som fraktavtalet för malmtransporterna utgör och det faktum att man intill de allra senaste åren har självfinansierat alla investeringar. I Norrbotten producerades 1976 28 926 av landets elkraft till ett konsumtionspris av 1,5 miljarder kronor. Under budgetåret 1975/76 svarade Norrbotten för ungefär 40 96 av Vattenfalls intäkter. Den första kraftstationen i länet togs i drift i Porjus 1914, men inte förrän någon gång på slutet av 1950-talet började man betala skatt till kommunerna. Dessförinnan exporterades vinsten oavkortad till kungl. huvudstaden och den socialdemokratiske finansministern. Skogen ger också sitt bidrag genom trävaror och massa för både export och inhemsk förbrukning. Dessa exempel visar att Norrbottens naturrikedomar under många år har givit ett kraftigt bidrag till vår gemensamma kaka. Även om det bidraget nu minskar måste basen för näringslivet i Norrbotten vara malm av olika slag, järn och koppar som i allt högre grad vidareförädlas, industrimineral, vattenkraft, skogsoch jordbruksprodukter. Vi måste satsa på forskning — här är högskolans utbyggnad en viktig del —, tillvarata nya ideer, öka prospekteringsaktiviteten för att få fram brytvärda industrimineral, stödja en förbättrad marknadsföring och stödja småföretag och nyetablering av företag. Här kommer också förslag från regeringen. Idéer och produkter som det inte är lönsamt för det stora företaget att producera men som det finns en marknad för måste tas till vara och utvecklas i ett litet företag. Nya arbetstillfällen måste även i fortsättningen skapas inom industrin. Det behövs en mycket målmedveten satsning om vi skall få en balanserad arbetsmarknad. Grunden för en framgångsrik sysselsättningspolitik är en god ekonomi och ett expansivt näringsliv. Regeringens ambitioner när det gäller sysselsättningspolitiken har i hög grad kommit Norrbotten till del. 2000 personer hade i september fått behålla sitt arbete via det 75-procentiga bidraget till särskild verksamhet och 2400 personer hade fått del av 25-kronan för utbildning. Norrbotten har fått extra medel för beredskapsarbete som medgivit tidigareläggning av olika byggoch anläggningsjobb, har fått en utökning av skolbyggnadskvoten, har fått anslag till vägbygge och kraftverksbygge. Och nu har bl.a. Norgevägen börjat byggas. Norrlandsfonden har fått ökade medel. Ett dotterbolag till NJA har bildats med uppgift att öka den industriella utbyggnaden i Norrbotten. Företagarservicen samt skogsoch jordbruket har fått ökat stöd. Och som idégivare och samordnare av olika uppslag finns Norrbottendelegationen sedan december 1976. Det metallurgiska forskningscentret i Luleå får statligt stöd för en expansion. En del av alla de här åtgärderna innebär uppehållande försvar, en del kan få effekt först på längre sikt. Trots dessa insatser påstår emellertid socialdemokraterna att ingenting görs, och de frågar om regeringen tänker stå och se på medan Norrbotten rasar ihop. Jag påstår inte att läget är bra i Norrbotten, men regeringen satsar för att minska svårigheterna. Och vad vill då socialdemokraterna göra i stället? Ja, Gunnar Sträng talade i april om att man skulle bygga Stålverk 80. Vilket Stålverk 80? Det som skulle göra 4 miljoner ton stålämnen eller det som skulle göra 2,5 miljoner ton? Ingvar Svanberg sade till min glädje att vi skulle sluta tala om Stålverk 80. Det är, tycker jag, bättre att vi talar om att vi skall vidareutveckla NJA och konsolidera verksamheten där. Det är det viktigaste f.n. Sedan menar socialdemokraterna också att vi skall bygga ut Kalixälven för att Norrbotten skall kunna få billig energi. Och det säger man till ett län som 1976 stod för 28 26 av landets elproduktion! Folkpartiet anser att Kalixälven och Byske älv skall skyddas, och det sades också i regeringsförklaringen att de fyra nordliga stora älvarna skall skyddas. NJA måste konsolideras och successivt satsa på ökad vidareförädling. ASSI måste få medel till en upprustning av Karlsborgsverken, och boardfabriken i Piteå får inte läggas ner. I malmfälten måste LKAB få stöd och lån när man begär det för att bygga kulsinterverk och apatitverk. Insatser för näringslivet som ger effekter på kort och lång sikt och arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan tillsammans ge vårt nordligaste län de arbetstillfällen som behövs för att, som vi folkpartister säger, Norrbotten skall utvecklas och inte avvecklas. I det arbetet borde vi alla kunna mötas i samverkan. Ingvar Svanberg är inte inne i kammaren nu, men jag vill ändå bemöta något av det han sade i sitt inlägg. Han sade att de borgerliga partiernas och olika experters svartmålning och pessimism var den största faran för Norrbotten. Han glömde i det sammanhanget att nämna den socialdemokratiska svartmålningen, som vi kan läsa om i Norrländska Socialdemokraten nästan varje dag. Han påstod också att de borgerliga partierna ansåg att deras största bedrift var att stoppa Stålverk 80. Jag vill bara påminna om att Ingvar Svanberg själv satt med i NJA:s styrelse, när man beslutade att stoppa projektet och skjuta det på framtiden. Nu gäller det, som jag sade, att konsolidera NJA och vidareutveckla det.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har frågat mig om jag avser att förlänga prisstoppet på de s.k. dagligvarorna efter den sista oktober. Det allmänna prisstoppet upphör fr.o.m. den I november. Regeringen har beslutat att man då skall återgå till den situation som rådde innan det allmänna prisstoppet infördes den 26 augusti. Prisstopp kommer att gälla för de varor som då var belagda med prisstopp, dvs. bl.a. de subventionerade baslivsmedlen köttoch mejeriprodukter samt mjöl och bröd. Betydelsefulla delar av dagligvaruområdet kommer således även fortsättningsvis att vara under prisstopp. Härutöver har regeringen beslutat om en betydelsefull komplettering av riktlinjerna för prisövervakningen. Statens prisoch kartellnämnd skall sålunda försöka påverka prisutvecklingen, så att det inte sker några prishöjningar som kompensation för löneglidning. Övervakningen skall vidare inriktas på att förhindra prishöjningar som utgör kompensation för förväntade kostnadsökningar. Slutligen påpekas i riktlinjerna att SPK bör försöka förhindra prishöjningar, som är avsedda att kom 5 pensera för minskad försäljningsvolym.

Herr talman! Jag vill tacka handelsministern för svaret. Man kan inte påstå att det innehåller några primörer, för det är nu åtskilliga dagar sedan regeringen beslöt att inte förlänga prisstoppet efter den sista oktober. Och innebörden av den intensiva prisövervakning som skall ersätta prisstoppet redovisas i propositionen om inriktningen av den ekonomiska politiken. Så Staffan Burenstam Linders besked kommer litet post festum. Men det förtjänar ändå att diskuteras. Burenstam Linder mäste vara pinsamt medveten om att inflationen är regeringens största problem, inte bara därför att den, för att citera hans partiledare, ”är ett samhällsont som med alla krafter måste bekämpas”, utan också därför att regeringen genom sina valutapolitiska beslut placerat vårt land i en farlig och utsatt position. Att genom devalveringar återställa ett lands yttre balans är alltid en svår sak. Att göra det i en inflationshärjad ekonomi kan visa sig vara omöjligt. Med andra ord, grundläggande för att devalveringen skall leda till resultat är att regeringen snabbt skaffar sig kontroll över den inre balansen och därmed över prisutvecklingen. Mot den bakgrunden är det faktiskt obegripligt att regeringen nu avstår från ett instrument att få det här greppet, dvs. en förlängning av prisstoppet. För att motivera detta vädrar regeringen sina standardaversioner mot ett samhällsinflytande över prisbildningen. Det snedvrider konkurrensen, hämmar investeringarna etc., säger man. Men, Staffan Burenstam Linder, är inte en fortsatt snabb inflation i själva verket ett långt farligare hot mot både konkurrensen och investeringarna? Ytterligare prishöjningar betyder ju i dag en fortsatt minskning av hushållens köpkraft och därmed sjunkande försäljningsvolymer för företagen. Det måste medföra nya utslagningar av företag och förvärrade strukturproblem. Att risken för sådana här prishöjningar är stor i en stagnerande ekonomi vet vi. Vi vet också att prishöjningarna är skadliga för såväl näringslivet och konsumenterna som hela landet. Varför avstå ifrån möjligheten att förhindra sådana här både meningslösa och farliga prishöjningar? Nu skall SPK observera och kartlägga när prishöjningar sker bara som kompensation för minskad försäljningsvolym. Men då är ju skadan redan skedd. Jag tycker att även Burenstam Linder borde vara medveten om att Sverige i dag befinner sig i ett farligt läge och att nya prisstegringar leder till ytterligare ekonomisk tillbakagång, nya orättvisor, ökad arbetslöshetsrisk och i värsta fall ett totalt fiasko för regeringens devalveringspolitik. Är det inte då orimligt att av ideologisk förblindelse avstå från möjligheten att direkt ingripa mot prishöjningarna? Vad har ni att sätta i stället när ni nu avstår från denna möjlighet? Vilken är regeringens politik mot inflationen?

Herr talman! Jag är helt överens med Kjell-Olof Feldt om att inflationen är ett utomordentligt allvarligt problem. Det fordras samhälleliga insatser på alla håll för att motverka denna inflation, och det fordras att alla parter tar ett ansvar. I ett fritt land är det faktiskt icke bara regeringen som har inflytande över vad som händer. Devalveringen och olika höjningar av indirekta skatter har medverkat till att göra prishöjningarna större, men dessa åtgärder har varit nödvändiga för att över huvud taget skapa balans i andra avseenden, nämligen för att åstadkomma en rimlig budgetbalans och möjlighet för företag att över huvud taget avsätta sina produkter i konkurrens med utlandet. Det finns ingen möjlighet, herr Feldt, att ingripa mot den typen av prisstegringar genom ett prisstopp. Att prishöjningarna i år är anmärkningsvärt höga beror på att vi har befunnit oss i en ekonomisk-politisk situation där det varit nödvändigt att fatta en serie sådana beslut. Om man räknar bort effekterna av dessa påtvingade beslut, för att se hur stark prisstegringstakten i år har varit, finner man att den är lägre än tidigare år. Att tro att man skulle lösa de ekonomisk-politiska problemen genom ett utvidgat prisstopp är ändå fel. Feldt talar om ideologisk förblindelse. När vi senast debatterade dessa frågor citerade jag ur en några år gammal socialdemokratisk valhandbok, och det kan jag göra en gång till. Det står där: ”Kommunisterna brukar säga att vi behöver priskontroll. En sådan är emellertid dyrbar och krånglig att administrera. Den kan minska konkurrensen och snedvrida varuförsörjningen.” Var det fråga om ideo logisk förblindelse när detta stod i en socialdemokratisk valhandbok, herr Feldt?

Herr talman! Det var inte mycket vi fick veta om regeringens planer när det gäller att bemästra dess svåraste ekonomisk-politiska problem. Det enda vi fick reda på var att Staffan Burenstam Linder är nöjd med prisutvecklingen under 1977 därför att den, rensad på ett litet godtyckligt sätt, skulle ha varit lägre än den under 1976. Jag anser att det är mycket farligt om medborgarna här i landet får för sig att regeringen är nöjd med utvecklingen av levnadskostnaderna och priserna i år. Men om det nu är så — det är svårt att tolka herr BurenstamLinders uttalanden — att man anser att man inte skall ingripa och att det är bäst att utvecklingen får löpa fritt, varför då denna redovisning i svaret på min fråga, om att SPK skall försöka påverka prisutvecklingen så att det inte sker några prishöjningar som kompensation för löneglidning? Varför skall man dessutom övervaka att prishöjningar inte utgör kompensation för förväntade kostnadsökningar och försöka hindra prishöjningar, avsedda att kompensera för en minskad försäljningsvolym? Jo, naturligtvis därför att även Burenstam Linder och regeringen inser att dessa typer av prishöjningar mycket väl kan inträffa i detta läge. De är alla farliga och skadliga och kan dessutom förhindras genom samhällsingripanden. Men jag frågar mig: Är regeringen verkligen beredd att göra detta? I Bohmans proposition står det nämligen något helt annat än vad Burenstam Linder sade i sitt svar till mig. I propositionen heter det att SPK skall observera och kartlägga sådana prishöjningar, men sedan bara fortlöpande informera regeringen om dessa. Det står inte att man skall försöka hindra dessa prisstegringar. Då måste jag fråga Staffan Burenstam Linder: Vad är det som gäller —- det som handelsministern säger i svaret till mig här i dag eller det som regeringen skriver i den proposition som lades fram för riksdagen i förrgår? Det är en väsentlig skillnad om regeringen skall sitta och ta emot information från SPK och sedan fundera på om något skall göras — för då är skadan redan skedd, då är det för sent — eller om det är, som det står i svaret, att SPK har något slags uppdrag att ingripa. Resultatet av det här meningsutbytet har bara blivit förvirring.

Herr talman! Jag tror att man får lyssna illa för att få mitt inlägg till att jag är nöjd med den prisutveckling som har ägt rum hittills i år. Jag sade tvärtom att den är oroande. Jag gav herr Feldt en förklaring till att regeringen varit tvungen — på grund av tidigare års ekonomiska politik och de svårigheter som Sverige befinner sig i — att vidta ett antal åtgärder genom politiska beslut, som har lett till att prisstegringarna i år blivit så kraftiga som de är. Jag är alls icke nöjd med situationen. Vi har att se till att under nästa år — mycket tyder på att det skall bli möjligt — avsevärt nedbringa prisstegringstakten. Som ett led häri har vi givit SPK det uppdrag och de riktlinjer som herr Feldt nyss citerade ur. Någon skillnad mellan mig och Gösta Bohman på denna punkt är svår att konstruera. Eftersom jag var utomlands för en vecka sedan, var det faktiskt Gösta Bohman själv i sin egenskap av tillförordnad handelsminister som skrev under de riktlinjer till SPK som jag här har redovisat.

Herr talman! Vi fick alltså reda på att herr Burenstam Linder inte är nöjd med prisutvecklingen. Men vi har fortfarande inte fått reda på vad man skall göra för att uppnå det som Staffan Burenstam Linder tror är möjligt, nämligen att avsevärt nedbringa takten i prisstegringarna. Detta sägs också i propositionen, men några som helst besked om vilka konkreta åtgärder som skall leda till det får vi inte. Nu måste vi reda ut det här, för det är en väsentlig skillnad mellan det som Staffan Burenstam Linder försöker slå i mig och riksdagen, nämligen att SPK har i uppdrag att försöka förhindra prisstegringar av det här slaget, och det som regeringen säger i den proposition som lades fram i förrgår, att SPK bara skall observera och kartlägga och sedan informera regeringen. Nu får Staffan Burenstam Linder bestämma sig. Om det sista skall gälla, varför skall SPK i så fall informera regeringen om saker och ting som nämnden har i uppdrag att göra? Det förefaller mig vara både in konsekvent och en alldeles onödig byråkratisk omgång. Är det så att Staffan Burenstam Linder inte varit orienterad om hur Gösta Bohman donar och ställer i handelsministerns departement när han är utomlands, bör han ta reda på det innan han går hit till riksdagen.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har ställt en enkel fråga till mig, om jag avser att förlänga prisstoppet på dagligvaror. Den frågan har jag besvarat. Det är omöjligt att inom ramen för en frågestund med några enminutsrepliker göra långa ekonomisk-politiska utläggningar. De ekonomisk-politiska sammanhangen resonerades igenom under remissdebatten i går. Vill Kjell-Olof Feldt ha en omfattande ekonomisk-politisk debatt, skall jag välkomna en sådan. Ställ i så fall en interpellation till mig, så skall jag snabbt besvara den och gå igenom de omfattande spörsmål som det är omöjligt att i enminutsrepliker ge sig in på. Kjell-Olof Feldt måste lida en mycket stor brist på debattargument, eftersom han på något slags hysteriskt sätt försöker konstruera någon skillnad i uppfattning mellan mig och Gösta Bohman i dessa avseenden. Som jag nämnde förut: Gösta Bohman har skrivit på uppdraget till SPK i sin egenskap av tillförordnad handelsminister. Jag skickade i måndags ut det pressmeddelande som berör de här frågorna. Gösta Bohman och jag tycker exakt lika.
Herr talman! Jag ställde en fråga till Staffan Burenstam Linder, om han tänker behålla prisstoppet på dagligvaror. Staffan Burenstam Linder svarar nej. Då är det ganska konsekvent att jag frågar handelsministern: Vad sätter han i stället? Handelsministern svarar att det finns en instruktion till SPK, och han har läst upp den här i dag. Samtidigt är en proposition framlagd för riksdagen, som har ett helt annat sakligt innehåll. Burenstam Linder ägnar de här minuterna åt ett allmänt rundsnack i stället för att ge ett besked: Har SPK i uppdrag att ingripa och stoppa de här prishöjningarna, eller skall nämnden bara fortlöpande informera regeringen? Det är väl enkelt att ge besked om det. Det är inte fråga om att konstruera motsättningar, utan bara att Burenstam Linder talar om: Vilken text är det som har överlämnats till SPK och är det en annan text som har kommit riksdagen till handa? Kan vi inte reda ut det här och nu, kanske vi kan göra det någon annan gång, när Staffan Burenstam Linder har hunnit titta efter vad Gösta Bohman ställde till med när handelsministern var bortrest.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt är en utmärkt skicklig person. Därför finner jag det beklagligt att han i en så viktig fråga som denna anser att han måste konstruera någon underlig skillnad mellan vad herr Bohman och jag anser. Jag tycker synd om Kjell-Olof Feldt för att han inte har någon starkare argumentation att komma med i de här synnerligen betydelsefulla sammanhangen. Vad gäller SPK:s funktion vet ju Kjell-Olof Feldt såsom tidigare handelsminister precis hur förhållandena är: SPK har möjligheter att i diskussioner och överläggningar försöka förhindra prishöjningar. I den mån man i SPK inte har framgång i de ansträngningarna har man inte någon juridisk möjlighet att själv fatta beslut om andra varor än sådana som redan är prisstoppade eller då det på annat sätt finns speciella fullmakter givna, utan då får SPK som myndighet göra en avrapportering om läget till regeringen.
Herr talman! Låt mig återgälda komplimangen: Staffan Burenstam Linder är också skicklig — skicklig i att avstå från att lämna riksdagen information! Det borde faktiskt vara möjligt att få ett klarläggande av vad regeringens politik är avsedd att vara på det här området. Vill inte Burenstam Linder göra detta — eventuellt därför att han inte vill stöta sig med Bohman? — må det vara hans sak, men om det nu är så att SPK för första gången har fått ett besked från handelsministern om regeringens stöd för att ingripa genom att tvinga företagen att avstå från prishöjningar, gå då upp i talarstolen och säg det!

Herr talman! Rolf Hagel har frågat mig om regeringen avser att utvidga och förlänga prisstoppet. Vidare har Karin Nordlander frågat mig om regeringen, för att stoppa inflationen, avser att framlägga förslag om förlängt och effektivt prisstopp. Jag har valt att besvara frågorna i ett sammanhang. När det gäller omfattningen av prisregleringen har vi som bekant f. n. ett allmänt prisstopp. Detta omfattar — till skillnad från vad Rolf Hagel påstår i anslutning till sin fråga — även importerade varor. Det går därför inte att utvidga det. Det allmänna prisstoppet upphör fr.o.m. den 1 november. Regeringen har beslutat att man då skall återgå till den situation som rådde innan det allmänna prisstoppet infördes den 26 augusti. De varor som då var belagda med prisstopp, dvs. de subventionerade baslivsmedlen köttoch mejeriprodukter samt mjöl, bröd och vissa trävaror, kommer således även fortsättningsvis att vara prisstoppade. Vidare återinförs skyldigheten att i förhand anmäla prishöjningar för massaved och sågtimmer, vissa trävaror såsom spånskivor och byggnadssnickerier, hudar och skinn samt isoleringsmaterial för byggnadsändamål. Det är av flera olika skäl inte möjligt att bibehålla ett allmänt prisstopp under någon längre tid. Regeringen har i stället beslutat om en betydelsefull komplettering av riktlinjerna för prisövervakningen. Statens prisoch kartellnämnd skall sålunda försöka påverka prisutvecklingen så det inte sker några prishöjningar som kompensation för förväntade kostnadsökningar. Slutligen påpekas i riktlinjerna att SPK bör försöka förhindra prishöjningar som är avsedda att kompensera för minskad försäljningsvolym.

Herr talman! Jag ber att få tacka för Staffan Burenstam Linders svar på min enkla fråga. Det finns särskilt två problem som bekymrar människor i dag: å ena sidan är det bristen på arbete och å andra sidan är det de ständigt stigande priserna, som utgör ett allvarligt bekymmer framför allt för låginkomsttagare, barnfamiljer och pensionärer. Jag har därför ställt frågan, om regeringen avser att förlänga och fördjupa prisstoppet. Med en fördjupning av prisstoppet avsåg jag naturligtvis de åtgärder som regeringen vidtog, t.ex. växelkursförändringen den 29 augusti, som spelade en roll för prissättningen i vårt land — vilket icke kan bestridas — och som ryms inom uttrycket att man skulle gå hela vägen. Nu deklareras det här att prisstoppet icke kommer att förlängas. Det står i svaret: ”Det är av flera olika skäl inte möjligt att bibehålla ett allmänt prisstopp under någon längre tid.” Jag skulle gärna vilja höra varför det inte är möjligt att bibehålla ett längre prisstopp. Vi kan konstatera att under den period då prisstoppet fungerat har ändå priserna stigit. Man kan beräkna att vi under de åtta första månaderna hade en prisstegringstakt på över 15 96. Om nu prisstoppet inte förlängs, så finns det starka skäl att tro att vi kommer att få en prisutveckling för dagligvaror på ca 20 96 och att den allmänna prisstegringstakten kommer att vara ungefär 15 96. Nu har det sagts i debatten tidigare — frågorna var tämligen likartade — att i ett fritt land är det inte bara regeringen som skall vidta åtgärder och bestämma över utvecklingen. Det är ju fråga om vad friheten består i. Kan det möjligtvis vara frihet att andra krafter sätter av regeringen och riksdagen vidtagna åtgärder ur spel? Det är vad som har skett när det gäller prisutvecklingen i vårt land. Jag är alltså icke nöjd med det svar som har givits, eftersom jag befarar att vi kommer att få det problem förlängt som redan är mycket betungande för människor — och att priserna kommer att fortsätta att stiga. Lämpliga åtgärder för att pressa ned priserna borde vara att ta väck mom sen och se till att inte den svenska livsmedelsindustrin köps upp av multinationella företag, som på grund av sin monopolställning också bestämmer de priser som gäller på marknaden. Men av det blev tyvärr ingenting i svaret utan bara ett konstaterande att SPK skall försöka påverka prisutvecklingen. Det är inte på något sätt betryggande.

Herr talman! Tacksamheten för svaret får väl sägas vara begränsad i det här fallet. Handelsministern vet säkert att överallt där man träffar människor glider snart samtalet in på de omåttliga prisstegringarna främst vad gäller dagligvaror och de ökade problemen med att få hushållsbudgeten att gå ihop. Ekonomiministern har vid upprepade tillfällen sagt att köpkraften är för stor och att vi konsumerar för mycket. De prishöjningar som blev resultatet av bl.a. devalveringen och momshöjningen visade omedelbart att för flertalet av befolkningen fanns inget köpkraftsöverskott. För så måste väl tolkningen bli när även försäljningen av nödvändighetsvaror, dit livsmedel och övriga dagligvaror hör, så snabbt minskade. Livsmedelshandeln talar i dag om en minskning på upp till 30 96. Hushållsutgifterna för en normalfamilj ligger enligt Sparbanksföreningens familjebudgetrådgivning nu på 1 700 kr. i månaden, vilket innebär en ökning med hela 12 96 i jämförelse med föregående år. I den framräknade hushållsbudgeten ingår inga utsvävningar i kosthållet; där inräknas exempelvis inga andra kostnader för drycker än för mjölk. Det är inte svårt att räkna ut att om man räknar samman hushållsutgifterna med andra fasta utgifter — där hyran, som också drabbats av kraftiga höjningar, utgör en annan stor post som måste betalas varje månad — då blir talet om köpkraftsöverskott för flertalet helt obegripligt. Handelsministerns inställning till en fri prisbildning med en osund marknadsföring som följd känner vi till. Slopandet av det allmänna prisstoppet från den 1 november är därför ingen överraskning. Inte ens sakskäl som minskade försäljningssiffror för livsmedel har påverkat handelsministern i den här frågan. Även om prisstopp är ett medel med begränsad räckvidd, så har det ändå haft en viss dämpande effekt. Nu sägs att det allmänna prisstoppet skall ersättas av en intensiv prisövervakning och att riktlinjerna till prisoch kartellnämnden kompletterats. I nuläget ser vänsterpartiet kommunisterna bara en utväg för att hejda prisökningarna, nämligen ett effektivt och utökat prisstopp på alla dagligvaror. Men även ett sådant prisstopp kräver en intensiv prisövervakning, och jag vill fråga handelsministern: Vilka ökade resurser och befogenheter kommer prisoch kartellnämnden att få för att kunna utföra denna intensifierade prisövervakning?

Herr talman! Jag skulle vilja säga en sak till Rolf Hagel, som undrade varför prisstoppet inte skulle kunna förlängas. Han tyckte det behövdes en utvidgning av prisstoppet, och i mitt svar sägs att det inte kan bibehållas ”av flera olika skäl”. Låt mig ange dessa skäl i den formen att jag nu, när jag har litet mer tid än jag hade i min replikväxling med Kjell-Olof Feldt, läser upp vad som stod i socialdemokratins valhandbok för några år sedan på den här punkten. Där anförs en del skäl som jag är beredd att instämma i: ”Kommunisterna brukar säga, att vi behöver priskontroll. En sådan är emellertid dyrbar och krånglig att administrera. Den kan minska konkurrensen och snedvrida varuförsörjningen. Många affärsmän uppfattar också ett kontrollerat pris som ett lägsta pris. En priskontroll ger heller ingen garanti för indirekta höjningar genom försämrad kvalitet.”

Herr talman! Jag är helt klar över att en priskontroll naturligtvis innebär problem. Nu förstår jag att herr Burenstam Linder instämmer i de av socialdemokraterna fram förda skälen att det blir en dyrbar och krånglig apparat. Jag erkänner villigt att alla sådana här kontrollorgan har en tendens i vårt samhälle att bli dyrbara och krångliga. När det gäller det här konkreta problemet vill jag fråga på följande sätt. För vem blir priskontrollen dyrbar? För vem blir det väldigt dyrbart om vi inte får en priskontroll? Självklart är det så att det för konsumenterna kommer att bli väldigt dyrbart att icke ha någon priskontroll. Av det skälet talar jag alltså för ett förlängt prisstopp och en mycket effektiv priskontroll.
Herr talman! Jag fick egentligen inget svar på min fråga, men jag vill återkomma till problemen. Vore det inte bättre att handelsministern först prövade vad prisoch kartellnämnden kan åstadkomma för prisövervakning med de nya riktlinjerna, innan beslutet om att slopa prisstoppet träder i kraft? Om man följer prisoch kartellnämndens meddelanden, ser man att det inte bara är momshöjning och devalvering med förhöjda importpriser som följd som orsakar prishöjningarna. Det finns många olika motiveringar som myndigheterna tydligen har godtagit. Bl. a. togs kompensation för lönehöjningar ut redan från början av året, trots att stora grupper fortfarande inte fått ut den avtalade lönehöjningen, en lönehöjning som f.ö. inte täcker prishöjningarna. Handelsministern säger att kontrollen är besvärlig, och det är vi väl överens om. Vidare säger han att kontrollen inte kan omfatta kvaliteten, och det tycker jag är en väldigt viktig fråga. Där kommer nämligen de dolda prishöjningar in som prisoch kartellnämnden också borde ha möjlighet att bevaka. Det finns många exempel på hur konsumenterna på olika sätt manipuleras. I en handelsministern närstående oberoende tidning kunde vi i går läsa hur livsmedelsföretag medvetet förfuskar livsmedelkvaliteten. Det vatten som konsumenterna får betala 30-40 kr. litern för, beroende på vilket kött de köper, borde man verkligen sätta in en bättre kontroll på. Visst behövs den skärpt prisövervakning, men det är också nödvändigt med ett effektivt prisstopp.

Herr talman! Karin Flodström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för sysselsättningen i Ljusnarsbergs kommun. Ljusnarsberg har som Karin Flodström påpekar brottats med sysselsättningsproblem under en följd av år. Kommunens situation har belysts i länsplaneringen. I regeringens riktlinjer för regionalpolitiken i Örebro län har länsstyrelsens prioritering av Ljusnarsbergs kommun understrukits, Stålindustrin och gruvhanteringen är två områden som har betydelse för Ljusnarsbergs kommun. Jag kommer inom kort att lägga fram förslag som syftar till en aktiv medverkan till en strukturomvandling som tryggar sysselsättningen inom stålnäringen på sikt. Där kommer också de sysselsättningsmässiga konsekvenserna att vägas in. Regeringen är beredd att pröva varje förslag som kan medföra en förbättrad sysselsättningssituation i Ljusnarsberg. BI. a. bör lokaliseringsstödet kunna utnyttjas i det syftet då Ljusnarsberg ingår i den s.k. grå zonen.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är följande: Ljusnarsbergs kommun, som ären genuin Bergslagsbygd, började få sin industriella prägel redan på 1600 talet, Då upptäckte man att här fanns värdefulla malmer, främst koppar, senare zink. Den största gruvruschen kom med järnet. Mycket betydelsefull är också Yxsjöbergs gruva, där man bryter wolframmineral. Stora förändringar inom näringslivet har emellertid medfört att på drygt tio år har kommunens invånarantal minskat med 2 500 personer från i runt tal 9 600 till i dag 7 100. Ålderssammansättningen är ogynnsam, eftersom i första hand ungdomarna har flyttat medan den äldre befolkningen stannat kvar. Åldringarna utgör f. n. 26 26 av befolkningen. En markant dominansförskjutning från skogsoch gruvindustri till ståloch verkstadsindustri har ägt rum under 1960 och 1970-talen. Samtidigt har inträffat väsentliga störningar genom företagsnedläggelser parallellt med rationaliseringsåtgärder, vilket gjort att arbetskraftsbehovet minskat på ett drastiskt sätt. Nr 17 Jag har framför mig en lång lista över alla de företagsnedläggelser Torsdagen den och rationaliseringar som har skett, men det skulle ta för lång tid att 27 oktober 1977 läsa upp alla dessa. Det som har fått mig att ställa frågan är emellertid få lesesemslingrrar too att vi bara under de senaste två åren haft betydande nedläggningar: 1976 Om åtgärder för att friställdes tio personer på Billeruds revirkontor. Samma år avvecklade bevara sysselsätt Boliden driften vid den sista gruvenheten i Kopparberg. I år inställdes ningen i Ljusnarsdriften vid Ställbergs gruvor, och nu senast är vi hotade av nedläggning av = bergs kommun Bastkärns gruva, där 68 anställda berörs. Ljusnarsbergs kommun tål inga ytterligare beskärningar. Därför är samhällsåtgärder nödvändiga för bevarande av en aktiv industribygd med väl utvecklad service. Industriministern svarar allmänt välvilligt att Ljusnarsberg har brottats med sysselsättningsproblem och hänvisar till länsplaneringen. Men detta blir inte kommunen hjälpt av. Dels är länsplanering inte något instrument för konkreta åtgärder, dels har regeringen tvingat länet till begränsning av befolkningsramarna, vilket begränsar kommunens möjligheter även ur planeringssynpunkt. Kan industriministern lova att Ljusnarsbergs kommun får samma behandling som kommuner inom stödområdet?